Herr talman! Med anledning av den motion jag tillsammans med mina partivänner från Älvsborgs läns norra valkrets har väckt om handikappersättning till psoriasissjuka vill jag framföra några synpunkter. Vad motionen verkligen gäller är frågan om de svårigheter att få handikappersättning som uppstått under den senaste tiden för människor med psoriasis. För min personliga del anser jag att de prejudikat som skapats för handikappersättning inte är acceptabla. Dessutom har jag den uppfattningen att flera av de senaste prejudikaten inte motsvarar andan i propositionen 1974:129, dvs. den proposition som låg till grund för riksdagens beslut om handikappersättningen. Den dåvarande departementschefen anslöt sig till riksförsäkringsverkets förslag att den handikappades vårdoch hjälpbehov skulle vägas tillsammans med de merkostnader som förorsakades av handikappet. Detta betydde att de krav som tidigare gällde beträffande den försäkrades hjälpbehov skulle mildras och att merkostnaderna på grund av handikappet i större utsträckning skulle beaktas vid bedömningen av rätt till handikappersättning. Jag känner till flera fall där psoriasis vållar stora besvär. Oftast får vederbörande avslag på sin ansökan om handikappersättning. Det finns i vårt land tusentals personer som t.ex. får använda två timmar före arbetets början och två timmar efter arbetets slut för att sköta sin sjukdom på ett sådant sätt att det är möjligt att fungera i arbetet och ute i samhället. Till detta kommer att många har merkostnader som uppgår till stora summor — 3 000, 4 000 eller 5 000 kr. per år. Det gäller extra kostnader för salvor, bandage och liknande. Det är dessa människors ansökan om handikappersättning vi numera tvingas att nästan utan undantag avslå i försäkringskassornas pensionsdelegationer. Vi lever i ett samhälle med så goda resurser att vi borde ha råd att ge dessa människor det ekonomiska stöd de, enligt min uppfattning, utan tvivel är berättigade till. Den 1 mars beslutade socialförsäkringsutskottet att förorda en översyn av reglerna för handikappersättning, vilket herr Nilsson i Kristianstad också nämnde. Redan den 3 mars beslutade regeringen uppdra åt riksförsäkringsverket att före den 1 september i år lämna en redovisning för erfarenheterna av den praktiska tillämpningen av de nya lagreglerna för rätt till handikappersättning. Dessutom skulle verket inkomma med förslag till åtgärder som kan vara erforderliga. Även om våra motioner nu avslås har de tydligen haft en mycket stor betydelse i det här ärendet. För min del kommer jag att avvakta de förslag som kan komma under hösten för att eventuellt återkomma med en motion, om så skulle behövas. Nu är det inte bara de personer som har besvär av psoriasis som drabbas av restriktiviteten. Det gäller även sådana som drabbas av sjukdomen celiaki. Här har jag sett ansökningar om handikappersättning för merkostnader för den speciella diet som krävs för att klara sjukdomen. I vissa fall har kostnaderna uppgått till 500 kr. per månad. Även där blir det avslag på ansökan om handikappersättning. En annan grupp, och den är inte så liten, är de stomiopererade. Här blir det ofta stora merkostnader på grund av sjukdomen. Även denna grupp drabbas av restriktiviteten. Med anledning av en översyn som nu skall ske har jag, herr talman, just nu inget särskilt yrkande. I stället vill jag avvakta kommande förslag, förslag som jag hoppas skall förbättra villkoren för de av mig nämnda gruppernas rätt att få handikappersättning.

Herr talman! Herr Gahrton kräver i sin motion att pensionskommittén med förtur behandlar frågor som sammanhänger med folkpensionernas värdebeständighet. Han berör också frågan om pensionärernas beskattningar. Det framgår av utskottsbetänkandet att bägge dessa frågor är föremål för behandling i två skilda utredningar, och man har aviserat att dessa utredningar skall komma på riksdagens bord under hösten 1977. Det är bekant att såväl folkpension som pensionstillägg och KBT i princip är skattefria. Med hänsyn till de beslut vi har tagit här i riksdagen om ökning av pensionstillskotten för såväl ålderspensionärer som för förtidspensionärer kommer det att innebära att man tangerar gränsen för de skattefria beloppen. Men budgetministern har i interpellationssvar för några veckor sedan meddelat att man har detta under uppsikt. Man kommer att föreslå ändrade regler i dessa avseenden så att även dessa delar skall vara befriade från beskattning i framtiden. Herr Gahrton har också i sin motion refererat ett pensionärspar som i december 1976 tillsammans hade en pension, alltså folkpension, ATP och pensionstillskott, på 2 266 kr. Härtill kommer, säger herr Gahrton, ett KBT på 157 kr. per månad. Jag förstår inte riktigt vad denna uträkning är baserad på. I december 1976 var basbeloppet 10 400 kr. och ett pensionärspar har f. n. 155 96 på detta basbelopp. Det blir 2 612 kr. Till detta kommer pensionstillskottet, och det utgör 25 96 på basbeloppet för varje make, eller 432 kr. Därtill kommer sedan KBT, i detta fall med 157 kr. per månad. Det skulle göra, enligt mina bedömningar, 3 200 kr. i total pension i stället för 2 266 kr. som herr Gahrton uppger i sin motion. Men det kan också förtjäna tilläggas att det finns andra hjälpformer som utgår till pensionärer som är i behov därav. Över 300 000 äldre och handikappade människor erhåller social hemhjälp, och denna utbyggnad fortsätter. Dessutom har en betydande utbyggnad av andra åtgärder i form av kommunernas öppna åldringsoch handikappvård genomförts, t.ex. färdtjänst, varudistribution, matservice, badservice, fotvård m.m. Omkring 120 000 pensionärer och åldringar har fått sina bostäder upprustade med hjälp av räntefria lån från staten. Det är alltså inte bara pensioner, pensionstillskott och KBT som utgår utan det är även andra omfattande åtgärder som vidtagits från kommunerna och från landstingen. Men herr Gahrton uppehåller sig framför allt vid representationen för ålderspensionärerna i den s.k. indexnämnden. Nu är det, som tidigare erinrats om här i debatten, flera än just dessa organisationer som har sina villkor knutna till konsumentprisindex. Det har nämnts här tidigare. Det är fråga om bidragsförskotten, underhållsbidrag, studiestöd och socialhjälp. Då frågar man sig om dessa också skall få representanter i denna indexnämnd. Jag skulle vilja säga att pensionärsorganisationerna har andra möjligheter. Förutvarande socialministern Sven Aspling tillsatte 1975 en pensionärsutredning som just har till uppgift att undersöka pensionärernas konsumtionsmönster och se i vad mån det avviker från det vanliga konsumentindexet — negativt eller positivt. I denna undersökning har pensionärerna möjlighet att delta, dels genom enkätundersökningar, dels genom referensgrupper som står i kontakt med denna utredningskommitté. Jag tror de är väl försedda på det området och jag tror inte, liksom utskottet i övrigt, att det finns någon möjlighet eller något behov av att utöka nämnden med ytterligare representanter. Herr Gahrton har själv nämnt vilka institutioner och organisationer som är representerade i denna indexnämnd. Herr Börjesson i Falköping tog upp frågan om de s.k. övergångsänkorna. Jag skall inte vidare kommentera det, då fröken Pehrsson har gjort detta. Men låt mig bara erinra om att vi f. n. har basbeloppet 10 700 kr. vilket innebär, som fröken Pehrsson här sagt, att avtrappningen av pensionen inte sker förrän vid drygt 30 000 kr., i många fall inte förrän vid 40 000 kr. Jag skulle vilja säga att denna kategori är ganska välvilligt behandlad om man jämför med samordningsbestämmelser som gäller på många andra områden där man får hela pensionen borttagen. Denna fråga har, som herr Börjesson säger, varit föremål för åtskilliga förhandlingar och debatter här i riksdagen. Den senaste gången vi hade den uppe var vid behandlingen av pensionskommitténs betänkande. Där hade man gjort en mycket noggrann undersökning av just förhållandena för dessa änkor och i ett enhälligt betänkande kommit fram till att det inte fanns någon anledning att rucka på de nuvarande bestämmelserna. Så några ord till fru Ahrland angående civilstånd samt pensionerna för ensamstående och för äkta makar. Även den frågan har vi diskuterat flera gånger. Och det är inte så, fru Ahrland, att det inte sker någonting på det här området. Vi har ändrat procentsatsen för äkta makar från 140 till 155 96 av basbeloppet, och dessutom är det pensionstillskott som nu har utgått till folkpensionen lika högt för äkta makar som för ensamstående. Så på sikt sker en utjämning. Men den går långsamt, det skall villigt erkännas. Det är klart att om man hade någon miljard att sätta till i pensionsförbättringar, så är frågan om man i första hand skulle lägga den på dessa kategorier, eller om man skulle använda den till någonting annat. Det får man göra en bedömning av. Men de är som sagt inte utlämnade, utan här pågår en utjämning mellan dessa båda kategorier.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

Herr talman! Ja, herr Karlsson i Ronneby, jag skall inte ta upp tid nu med en sifferexercis om hur mycket pensionärerna får. Det fall jag nämnde hade jag verifierat genom postgirotalongerna, och jag tycker att siffrorna verkar fullt rimliga. Jag skall i stället ta upp den syn på demokrati som herr Karlsson i Ronneby har.

Jag tycker att herr Karlsson skulle gå ut och säga det på arbetsplatserna —- för det är precis det han säger till Sveriges 1,8 miljoner pensionärer. Han säger att enkätundersökningar skall vara en ersättning för demokrati. Jag läste en bok för en tid sedan av en minst sagt originell författare, som föreslog att man skulle ersätta de allmänna valen till riksdagen med SIFO:s opinionsmätningar. Det är kanske den modellen som herr Karlsson tycker vore den lämpliga för folkstyret här i landet. Men jag tror inte att det är så många andra som tar en sådan modell på allvar. Jag är övertygad om att Sveriges pensionärer inte gör det. Som ett första steg till medinflytande i högre utsträckning för pensionärer över förhållanden som direkt berör dem vore det väl ändå rimligt att de fick ha direktvalda representanter för sina stora organisationer i den indexnämnd som direkt avgör i vilken utsträckning prishöjningarna skall påverka deras inkomster. Inte från denna talarstol, inte i trycket från utskottet, över huvud taget ingenstans har det framställts ett enda seriöst argument för varför pensionärsorganisationerna inte skulle kunna få utse representanter i indexnämnden. Och, herr talman, jag vet att det här faktiskt inte är någon partiskiljande fråga trots att det bara är ett parti som har skrivit under reservationen vid utskottsbehandlingen. Jag vet att det finns sympatisörer i många andra partier, och jag hoppas verkligen att en del skall ta tillfället i akt att visa Sveriges pensionärer att vi har börjat ta ett första steg för att ge dem mer inflytande. Jag lyssnade med ett visst intresse och en viss förvåning till vpk:s företrädare här — jag visste ju att de andra partierna inte hade reserverat sig i utskottet. Snart sagt varje protestgrupp i landet får stöd av vpk —- men 1,8 miljoner pensionärer, de kan tydligen inte räkna med något stöd från det partiet.
Herr talman! Till herr Börjesson i Falköping vill jag bara säga att var man än sätter en gräns så uppstår det gränsfall — det kan man aldrig komma ifrån. Jag erinrade redan i mitt första anförande om att pen sionskommittén var fullständigt enig. Man skulle inte ändra på detta. Det fanns ingen anledning till det. Man hade gjort alla de bedömningar och undersökningar som var nödvändiga och funnit att pensionärerna inte är missgynnade. Det framgår också när man studerar hur änkepensionen trappas av i förhållande till inkomsten. Man kommer ganska högt upp i inkomstlägena innan pensionen är helt borta. Till herr Gahrton vill jag säga: Det måste vara en mycket illvillig tolkning herr Gahrton gör om han ifrågasätter att det skulle vara ordnat på annat sätt när det gäller de anställdas inflytande i företag. Jag vill fråga herr Gahrton varför han pläderar bara för folkpensionärerna. Han säger att de är I 200 000 i detta land. Men ta alla de andra folkgrupperna, som också är beroende av denna indexnämnd och det system den kommer fram till! Jag nämnde tidigare de som har studiestöd, socialhjälp, underhåll och bidragsförskott bl.a. Skall man också ta in representanter för dessa grupper i indexnämnden? Jag vill ändå påstå att folkpensionärerna har möjligheter just genom denna pensionsundersökning att påverka indexnämnden. Jag tror inte att denna fråga har så rasande stor betydelse vare sig för dem eller för andra. De som redan sitter i indexnämnden har intresse av att skapa rättvisa förhållanden för de olika grupperna.

Herr talman! Visst finns det andra grupper, herr Karlsson i Ronneby, som delvis är beroende av index för sina inkomster och sin köpkraft. Men det finns ändå knappast någon annan grupp som är så oerhört stor och numera — glädjande nog — ganska välorganiserad, som till så stor del är direkt beroende av detta index för sin köpkraft. Alla de andra är ju väl representerade i indexnämnden; alla vi som inte är beroende av index är också välrepresenterade i den genom LO, TCO, Sveriges köpmannaförbund, KF och många andra organisationer. Nej, herr Karlsson, jag förstår uppriktigt sagt inte vad det finns för orsak att inte släppa in representanterna för Sveriges 1,8 miljoner pensionärer i denna nämnd.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt så mycket; jag vill bara säga till herr Gahrton att är han inte nöjd med det beslut som riksdagen fattar, så finns det möjlighet att påverka regeringen. Oavsett riksdagens beslut kan den ju utöka indexnämnden.

Herr talman! En stor och ökande del av min och andra läkares verksamhet gäller äldre personer, i stor utsträckning alltså ”pensionärer”. Jag tror att det är ett allmänt intryck bland oss att många, förmodligen flertalet, av de yngre pensionärerna — låt mig säga i åldern 65-75 år —- är mycket vitala personer, även om de råkar ha en eller annan krämpa som för dem till doktorn. Det är en paradox i vårt samhälle att medan medborgarnas vitalitet för varje ny generation ser ut att bevaras upp i allt högre åldrar, så har deras avkoppling från ordnad och meningsfull verksamhet och från medverkan i samhällets beslutsprocess — i riksdag, landsting, kommuner, styrelser och nämnder -— inte följt med denna biologiska utveckling. Tvärtom: pensionsåldern sänks, och ”åldersstrecket” för medborgerliga uppdrag — för vilka erfarenhet och ansvarskänsla är värdefulla tillgångar — ligger lika fast som förut, samtidigt som man sänker den nedre åldersgränsen. Jag är medveten om att denna fråga också sammanhänger med sysselsättningsproblematiken i ett samhälle på väg mot nolltillväxt, men vi kommer inte ifrån att undan för undan ompröva våra konventionella värderingar. Jag vet inte om medverkan i statistiska centralbyråns indexnämnd i och för sig är den mest angelägna uppgiften när det gäller att bryta fixeringen vid obsoleta åldersstrecksidéer. Inte minst med hänsyn till den anmärkningsvärt okänsliga skrivningen i utskottets betänkande på denna punkt kommer jag dock att rösta för fröken Bergströms reservation, som en symbolisk handling i avbidan på att vid något senare tillfälle få diskutera saken i ett större sammanhang.
Herr talman! Jag vet inte hur herr Biörck i Värmdö kan koppla ihop pensionsåldern med medverkan i indexnämnden. Det är väl bekant för honom att vi har en flexibel pensionsålder; vid 60 år kan man börja ta ut deltidspension eller förtidspension av arbetsmarknadsmässiga eller medicinska skäl. Man kan också uppskjuta sin pensionering tills man uppnår 70 år och då få tillägg. Vi har ju börjat med denna ordning, men systemet är inte färdigt utan kommer att ändras. Vad det har för samband med indexnämnden kan jag inte förstå. Det är ju helt andra bevekelsegrunder som är avgörande.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att svara när herr Gahrton studsar upp som en tennisboll och beskyller oss i vpk för att ställa oss på alla möjliga gruppers sida men inte vilja ta ställning för 1,8 miljoner pensionärer. I och för sig behöver jag kanske inte redovisa vad vi resonerat om i riksdagsgruppen, men jag kan väl göra det eftersom herr Gahrton ställde frågan. Vi har för avsikt att rösta för reservationen, men det gör vi inte därför att herr Gahrton går upp och beskyller oss för att inte stå på pensionärernas sida. Detta med många olika grupper har herr Gahrton tydligen gripit ur luften. Jag vet inte om herr Gahrton har dåliga erfarenheter på hemmaplan, som han faller tillbaka på, eller vad det kan vara för någonting.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten utan bara säga att det skulle såväl underlätta som förkorta debatten om företrädare för de olika partierna från början ville tala om hur de ämnar rösta.

Herr talman! Ett enigt utskott står bakom socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20 om bifall till propositionen 1976/77:71. Jag vill dock med några ord kommentera betänkandet. Riksdagens maktutövning är koncentrerad till två områden — den normgivande-lagstiftande makten öch finansmakten. Den rättstillämpande verksamheten är däremot helt överlämnad åt myndigheter och domstolar. Som utskottet understrukit innefattar den normgivande makten endast befogenhet att utfärda generella normer. Att utskottet har ansett sig särskilt böra kommentera detta beslut beror inte i och för sig på att en enskild person tillerkänns en ersättning vars skälighet vi inte haft anledning att gå in på. Utskottet har emellertid funnit det befogat att peka på att förslaget i propositionen innebär att riksdagen genom sin finansmakt skall bevilja dispens från en allmän lag som berör varje medborgare i detta land. Det kan, menar vi, inte uteslutas att det finns andra personer som med samma fog som den person som propositionen avser skulle kunna åberopa skäl för en särbehandling. Utskottet har som framgår av betänkandet inte givit sig in på någon närmare diskussion om tyngden av de skäl som åberopas i propositionen. Utskottet har nämligen ansett att ersättning i detta fall med hänsyn till omständigheterna bör utgå. Vad utskottet med sin skrivning har velat understryka är att det är angeläget att man i fortsättningen inte föregriper riksdagens dispensmakt. Utskottet har också velat förebygga att riksdagen skall behöva ta ställning till enskilda förslag från motionärer eller propåer från regeringen om att ersättning skall utgå till personer som lagligen inte är berättigade till ersättning. Riksdagens uppgift bör, menar vi i utskottet, även i fortsättningen vara att besluta om normer som gäller alla medborgare — inte att fungera som en överprövningsinstans när andra besvärsvägar har prövats. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisternas motion 1976/77:1208 om trafikpolitiken, första yrkandet, behandlas i dag i kammaren.

Härigenom skapas bättre förutsättningar för trafik i = av icke lönsamma samverkan.” järnvägslinjer Från vpk hävdar vi att dessa två förhoppningar när det gäller tra = m.m. fikpolitiken står i motsats till varandra. Det går inte att samordna de kapitalistiska intressena med samhällsekonomiska intressen. Det går inte att samordna de olika trafikföretagens verksamhet utan att de privata vinstintressena skapar motsatsställning företagen emellan. Vpk hävdar alltså i stället, herr talman, att till grund för den statliga trafikpolitiken måste ligga folkets och samhällets behov. Exempelvis måste miljömässiga krav tillgodoses, och så länge det finns ett behov av järnvägsförbindelser skall sådana finnas med en låg taxa. Vi menar också att det är det samhällsekonomiska perspektivet och människors behov som skall vara vägledande vid bedömningen av anslag till s.k. olönsamma bandelar. Statens järnvägar har inte gått efter dessa principer vid sina undersökningar av trafiksvaga linjer. Däremot har man använt sig av rena utpressningsmetoder mot kommuner när det gällt en järnvägslinjes vara eller inte vara. När det inte finns pengar kvar för att fortsätta driften har SJ pressat kommunerna på pengar för att hålla trafiken i gång. I motionen nämns som exempel på detta järnvägslinjen Alingsås-Göteborg. Jag skall inte gå närmare in på den frågan eftersom det när det gäller järnvägslinjen Alingsås-Göteborg finns en fempartimotion på riksdagens bord, som kommer att behandlas om några veckor. Men det är väl så att ärendet ändå till en del avgörs i dag, då vi skall ta ställning till vilket anslag SJ skall få för att driva olönsamma järnvägslinjer. Från vpk menar vi att den höjning om 60 miljoner som vi föreslår väsentligt bidrar till att minska risken för att pengarna skall ta slut så att SJ måste pressa fram mera pengar från kommunerna med alla de konsekvenser detta får. Jag vill därför rekommendera er alla, och speciellt dem som motionerat om och vill ha kvar exempelvis linjen Alingsås-Göteborg, att rösta på vpk:s förslag till höjning av anslaget för olönsamma bandelar. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1208, yrkande 1.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas förekommer bl.a. motionen 109, vari vi, några socialdemokrater, kräver att änkor som uppnått 60 år, alternativt som uppburit hustrutillägg, skall få pensionärsrabatt på statens järnvägar. Detta är förvisso ingen nykomling bland motioner här i riksdagen, och inte heller ute på fältet är det någon ny fråga. Som vi har framhållit i vår motion har Pensionärernas riksförbund, 153 PRO, gjort upprepade framställningar om reserabatt men fått samma negativa svar som nu trafikutskottet ger till känna. Ute i landet har en rad av vårt partis kvinnoförbunds distriktsorganisationer på sina kongresser tagit upp denna fråga, och för en kort tid sedan behandlades en motion om samma sak på distriktsorganisationens kongress i mitt hemlän i Värmland. När trafikutskottet nu avstyrker motionen 109 sker det med hänvisning till det problem beträffande gränsdragningen mot andra grupper som ett bifall till yrkandet i motionen enligt utskottet skulle innebära. Personligen anser jag att detta är ett tunt och bräckligt argument, eftersom det inte är fråga om att skapa nya förmåner, utan avsikten endast är att den tillämpade pensionärsrabatten, som har gällt sedan den 1 juli förra året, skall få fortsätta att gälla för den grupp som tidigare har haft rätt till rabatterade resor. Med nuvarande bestämmelser får änkan denna förmån omedelbart indragen, när hon blir ensam. Detta sker då samtidigt som hon blir av med sitt hustrutillägg. Det kan inte vara fråga om så stora pengar för SJ, men av den människa som mister sin make och har haft denna förmån i samband med tågresor upplevs det, precis som PRO har framhållit, både oriktigt och orättvist att möjligheten till rabatterade resor plötsligt upphör. Behovet av att komma bort från hemmiljön och hålla kontakterna med övriga anhöriga — det kan vara barn, barnbarn, syskon eller andra släktingar och vänner — måste givetvis, som vi motionärer ser det, öka sedan maken har gått bort. - Jag tycker, herr talman, att det ligger något prestigebetonat över utskottets hantering av denna fråga. Jag är medveten om att det inte för frågan framåt på något sätt, men jag anser ändå att vårt krav i denna motion är så pass befogat och från rättvisesynpunkt så kristallklart motiverat att jag dristar mig till att mot vad ett enigt utskott har ansett yrka bifall till motionen 109.

Herr talman! Jag vill först säga att det är ett enhälligt utskottsbetänkande som föreligger för behandling i riksdagen. Herr Olsson i Edane har yrkat bifall till motionen 109, vari föreslås att änkor som uppnått 60 år, alternativt som uppburit hustrutillägg, skall få pensionärsrabatt på statens järnvägar. Detta är egentligen ingen ny riksdagsfråga. Den förmån som pensionärsrabatterna utgör innebar en stor förbättring för pensionärerna när den tillkom. En ytterligare utvidgning av rabattförmånen — för det är i praktiken en utvidgning — enligt nuvarande bestämmelser är utskottet ännu inte berett att tillstyrka. Däremot anser utskottet att en ytterligare utvidgning av rabattförmånen är önskvärd och berättigad så snart utredningen i frågan är färdig. Förslag om detta är säkerligen att vänta när den trafikpolitiska utredningen har slutfört sitt arbete. Vi har därför velat avvakta denna utrednings betänkande. Trafikutskottet framhöll f. ö. redan vis skulle avvecklas.

av icke lönsamma I vpk-motionen 1208 föreslås att anslaget till SJ för drift av olönsamma = järnvägslinjer delsbehovet till 650 miljoner. Olika faktorer påverkar bedömningen av det erforderliga beloppet. Jag vill först framhålla att den beslutade taxe höjningen den 1 februari i år kommer att väsentligt öka SJ:s inkomster. Dessutom bör tilläggas att en bedömning av kostnaderna är synnerligen besvärlig att göra. Obetydliga procentuella förändringar i olika beräk ningsfaktorer kan i hög grad påverka ersättningsbeloppet. Vidare är SJ:s beräkningar av de olönsamma bandelarnas värde som matarleder till af färsbanenätet ganska svåra att ta ställning till. Såvitt jag kan förstå är beräkningarna hållna i underkant. Ett enhälligt trafikutskott har godtagit departementschefens förslag i anslagsfrågan och avstyrker vpk-motionen. Jag yrkar, herr talman, bifall

Herr talman! Med anledning av herr Perssons i Heden inlägg är jag tacksam att vi har kommunikationsministern hos oss i kammaren. Vad var det herr Persson sade? Jo, han aviserade en utvidgning av reserabatterna och ställde i utsikt en proposition. Följdriktigt måste jag ställa en fråga till kommunikationsministern: När den proposition kommer som herr Persson i Heden aviserade, kan vi då påräkna utvidgade reserabatter som täcker in det problem som aktualiserats i motion 109?
Herr talman! Utskottet har sagt, och det har jag också gjort, att vi avvaktar den trafikpolitiska utredningens betänkande. Till dess bör det få anstå med beslut i den fråga herr Olsson i Edane har tagit upp.

Herr talman! Upphovsmannen till motionen 1321, herr Unckel, har ej möjlighet att närvara i kammaren i dag, och jag vill i hans ställe ge några synpunkter på jordbruksutskottets betänkande nr 16 angående Under senare år har som bekant en rad bestämmelser som berör alla motorintresserade införts. Och fler har aviserats. Genom flertalet av dessa nya trafikregler har också trafikmiljön och naturvårdsskyddet förbättrats till fördel för trafiksäkerheten och miljövården. Nya bestämmelser som införts av miljöskyddande skäl och som har anknytning till bilismen har förbättrat förutsättningarna för att skydda värdefulla naturområden. Flera av de nya bestämmelserna har emellertid fått en sådan utformning att deras påverkan blivit onödigt stor och onödigt hämmande för dem som är intresserade av motor och motorsport. Ett sådant exempel är den s.k. terrängkörningslagen från år 1975. Att de betydande naturvärden vi har i vårt land generellt måste skyddas är, tror jag, uppenbart för alla. Hur och i vilken utsträckning detta skall ske kan naturligtvis alltid diskuteras. Terrängkörningslagen var inte avsedd att allvarligt hämma motorsporten men har av många ändå kommit att upplevas så. När lagen fastställdes av riksdagen skedde det under ganska stor brådska i ett mycket vällovligt syfte, nämligen att bl.a. skydda fjällområden från förstörande skotertrafik. Lagen har kommit att få helt orimliga konsekvenser också på områden där det knappast kan ha varit avsett att den skulle ha någon inverkan. Motortävlingar har i vissa fall kommit att förhindras av länsstyrelsernas naturvårdsenheter på grunder som inte alltid förefaller vara fullt motiverade. Till terrängkörningslagen har sedermera fogats speciella anvisningar som till en del klargör tillämpningen. Men trots detta kvarstår uppenbara oklarheter, och som en följd härav har lagen tillämpats olika i olika län. Det finns fall där viss terrängkörning på militära övningsfält har begränsats mycket starkt, trots att det på samma övningsfält nästan dagligen framförs militära bandfordon. Det finns också exempel på att markägare och motororganisationer varit eniga om att ha någon form av terrängkörning i flodfåror o. d. men där det beslut som fattats av naturvårdsenheten inom resp. länsstyrelse har fått negativa konsekvenser. Det har inte varit fråga om ett direkt förbud, men länsstyrelsen har gjort påstötningar hos det kraftföretag som det gällt. Företaget har inte velat störa relationerna med länsstyrelsen och därför stoppat den motorverksamhet som förekommit. Vidare finns det fall där länsstyrelsen gått ut med brev till samtliga markägare och på byråkratisk kanslisvenska framhållit att den nya terrängkörningslagen gäller. På så vis har man förstört samarbetet mellan många av de lokala motororganisationerna och markägarna. Å andra sidan finns det län som har ställt sig mycket positiva och försökt tillämpa terrängkörningslagen liberalt. Till dessa hör Södermanlands län och Örebro län. Det är mot denna bakgrund, tycker jag, angeläget att terrängkörningslagen ses över mot bakgrund av de erfarenheter som hittills vunnits. Syftet bör vara att göra sådana justeringar som är möjliga för att un derlätta motorsportverksamheten, utan att därför inkräkta på berättigade naturvårdsintressen. Att detta kan ske tycks bl.a. visas av att markägare och motororganisationer i ett flertal fall haft mycket goda kontakter, kommit väl överens och kunnat samarbeta men ändå fått problem med länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Utskottet framhåller i sin skrivning värdet av motororganisationernas verksamhet, särskilt när det gäller ungdomens möjligheter till fritidssysselsättning i ordnade former och utbildning i trafiksäkerhetens intresse. Det håller jag med om. För några år sedan gjordes det en undersökning av statens ungdomsråd som klart visade att motororganisationer och människor som har motor som hobby tillhör de grupper som bäst har lyckats motarbeta alkoholoch narkotikamissbruk inom sina egna led. De har lyckats bättre än många religiösa och politiska organisationer. Det är därför olyckligt att man inte kan stödja sporten på ett bättre sätt. Utskottet understryker vidare att det är angeläget att förbudet mot barmarkskörning inte får bli ett hinder för den verksamhet i organiserade former som bedrivs i de s.k. motororganisationerna. Organisationerna anser emellertid att terrängkörningslagen och dess tillämpning har kommit att bli ett hot mot dem och medfört allvarliga konsekvenser. Som slutvinjett anger utskottet att vederbörande länsstyrelse strävar efter att åstadkomma en rimlig avvägning mellan olika intressen, alltså mellan motorintressen och naturvårdsintressen. Jag instämmer till fullo. Länsstyrelserna gör säkerligen så gott de kan för att försöka tillgodose dessa intressen, men jag vill säga att de definitivt inte helt har lyckats. Det finns olika motorklubbar som anser att lagen leder till orimliga förbud, som tar död på stora delar av deras verksamhet eller lägger mycket stora hinder i vägen för verksamhetens bedrivande. Det finns många exempel på att motorklubbarna måste använda mycket avlägsna och svårtillgängliga områden för terrängkörning. Det har då uppstått tendenser till överträdelse av lagen — man har struntat i terrängkörningslagen. Trots utskottets skrivning är det alltså fortfarande uppenbart att lagen lämnar utrymme för ett visst godtycke i fråga om hur man skall behandla olika motororganisationer i olika län. Ungdomarna känner sig vara motarbetade i stället för att ha stöd av statsmakterna och tycker sig vara orättvist och illa behandlade. När lagen med gällande anvisningar på detta sätt kan leda till olikheter i tillämpningen mellan olika län och olika länsstyrelsers naturvårdsenheter och när motororganisationerna känner sig motarbetade, tycker jag att det är angeläget att se över lagen. Jag tror att länsstyrelserna gör sitt bästa för att tillämpa lagen lika över hela landet men utan att lyckas. Herr talman! Jag vill yrka bifall till motionen1321 av herr Unckel.

Herr talman! Terrängkörningslagen trädde i kraft så sent som den 1 januari 1976. Jag kan försäkra herr Westerberg att den, i det skick den föreligger efter utskottsbehandlingen, i långa stycken är en produkt av den balans mellan olika intressen som man från samhällets sida måste eftersträva.

Jag finner däremot de olägenheter, som man talar om i mycket allmänna formuleringar, inte vara tillräckligt styrkta vare sig i motionen eller genom herr Westerbergs anförande. Riksdagens beslut i anledning av lagförslaget siktade faktiskt till en viss flexibilitet, och meningen var att man skulle medge en viss rörelsefrihet för de regionala organen så att de kan ta ställning med utgångspunkt i regionens speciella förhållanden. Därför är det inte så förvånande att det förekommer olika ställningstaganden i olika län. Vi får också ta litet mera tid på oss och samla ett något starkare underlag för en kritik mot lagen innan vi vidtar några nya åtgärder. Att lagen har tagit död på motororganisationernas verksamhet är väl ändå att ta till överord. Att det skulle vara en stor olägenhet för motorburna ungdomar att förflytta sig till en något mera avlägsen plats är ett betyg åt motororganisationerna, som är litet förvånande och som jag inte tror att de själva vill acceptera. Ett fullt enigt utskott har med hänsyn till den korta tid som terrängkörningslagen har varit i kraft inte funnit erfarenheterna av denna än så länge vara tillräckliga för att nu motivera en översyn av lagstiftningen. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det har här talats om olägenheter och om en flexibilitet som skall medge att regioners speciella förhållanden kan tillgodoses. Ja, visst skall vi ha en viss flexibilitet, men handläggningen måste också upplevas som mycket olikartad av skilda motororganisationer med tanke på att länsstyrelserna i vissa län är mycket passiva och inte aktivt försöker marknadsföra terrängkörningslagen, som av många motororganisationer uppfattas mycket negativt. Jag menade inte att den kommer att ta död på motororganisationerna, men jag sade att den kan komma att hämma deras verksamhet ganska ordentligt, och jag tror också att sådana förhållanden verkligen råder att denna farhåga är berättigad. Jag har talat med relativt många aktiva inom motororganisationer av olika slag. Jag sade att den omständigheten att det är lång väg till olika banor kan medföra — och vi vet att det ofta blir så — olovlig terrängkörning inom avsnitt där vi själva inte önskar det och där det finns naturvärden som man vill bevara. Jag har även i mitt anförande pekat på några fall, bl.a. ett utanför Linköping, där ett avsnitt tidigare klart haft karaktären av övningsfält och förut trafikerats och fortfarande dagligen trafikeras av stora bandvagnar. Länsstyrelsen har där varit oerhört restriktiv när motorcykelorganisationer velat anordna motortävlingar. De har fått begränsa sig till att köra maximalt en dag. Det har också förekommit att tjänstemän från länsstyrelsen i ett annat län, nämligen Skaraborg, genom påtryckningar försökt förmå kraftföretag att säga upp avtal som innebär att motororganisationer för sin verksamhet får utnyttja uttorkade flodfåror, som frilagts i samband med pågående kraftverksbyggen. Det finns också fall där länsstyrelsen har skickat brev till markägarna på en mycket byråkratisk kanslisvenska, som dessa haft mycket svårt att sätta sig in i. På det sättet har man skrämt upp markägarna och gjort dem tveksamma till samarbete med motororganisationerna. Samtidigt finns det län där man ställt sig mycket positiv och försökt undvika att hämma motororganisationerna. Jag tycker det finns skäl att ompröva eller se över denna lagstiftning så att den bättre kommer att medge en ungefär likartad behandling av dessa frågor över hela landet, naturligtvis med en viss flexibilitet, men dock så att man kan känna en rättssäkerhet på detta område.
Herr talman! Om det verkligen förhåller sig på det sätt som herr Westerberg här så målande beskriver, om de myndigheter han har erfarenhet från i verkligheten har behandlat lagen så som han beskriver, då är det inte lagstiftningen det är fel på, då är det faktiskt fel på den som har att handlägga denna lag. Jag skulle vilja föreslå herr Westerberg och andra motorintresserade ungdomar att plocka fram propositionen och utskottsbetänkandet och visa dessa för här berörda myndigheter. Det står väldigt tydligt och klart redan i propositionen att den föredragande är medveten om att motorcykeloch mopedåkning i terräng bedrivs som fritidsverksamhet för ungdom. Han framhåller att möjligheten till en sådan aktivitet bör kunna tillgodoses i kommunernas planering för fritidsverksamhet. Det bör vara berörda myndigheters skyldighet att hjälpa till att skapa sådana möjligheter för motorsportorganisationerna. Det går tydligt och klart att utläsa detta i lagen, i förarbetena till denna och i utskottsbetänkandet. Med detta vill jag ännu en gång säga att ännu så länge har vi inte den erfarenheten att vi kan säga att det är fel på lagen; möjligen är det fel på tillämpningen.

Herr talman! Jag vill bara påpeka att jag för min del är övertygad om att alla tjänstemän som arbetar inom naturvårdsenheterna på länsstyrelserna i resp. län gör sitt yttersta och sitt bästa arbete för att försöka tolka denna lag och de föreskrifter som finns kring lagen. Jag misstror inte dem och deras arbete och tror inte att de försöker sabotera det hela. Men när det sker så våldsamt olika tolkningar mellan olika län i ganska likartade fall, då tycker jag det finns all anledning att se över lagen så att det blir bättre möjligheter att få en likformig bedömning rakt över hela landet.

Herr talman!

Bakgrunden till dessa tre punkter är följande. Den svenska kapitalexporten har långsiktigt ökat mycket kraftigt. Jämfört med början av 1960-talet rör det sig i löpande priser om en tju godubbling. Den stora ökningen har främst rört producerande företag utomlands. På så vis har vi fått en utveckling där sysselsättningen inom svensk industri utomlands ökar, medan industrisysselsättningen inom Sverige minskar. Vi kommunister har till årets riksdag väckt en mera utförlig motion i detta ärende. Men då riksbanken enligt valutalagstiftningen är den myndighet som ger tillstånd till utlandsinvesteringar vill jag också här påpeka att större restriktivitet vid beviljandet av utlandsinvesteringar nu är nödvändig. Nu har utskottet i sitt betänkande, utöver de vanliga undanglidningarna, en motivering som borde bli klassisk i ämnet ohållbara argument. Det står i utskottets betänkande att ”en totalt sett ökad volym i sig inte kan föranleda avslag på enskilda framställningar”. Detta betyder att utskottet inte förstår att den totala mängden utlandsinvesteringar är summan av antalet enskilda framställningar om utlandsinvesteringar. Kan man inte avslå enskilda ansökningar kan man således aldrig påverka totalsumman. Utskottet skriver vidare att ”den prövning valutastyrelsen enligt valutalagen har att göra huruvida investeringen skulle åsamka landets intressen utomordentlig skada gäller varje framställning för sig”. Det öppnar egentligen vägen för nästan totalt ohämmad kapitalexport. Om enskild investering skulle kunna åsamka landet utomordentlig skada, så måste den vara mycket stor. Men en mycket stor investering kan ju delas upp på flera framställningar. Utskottets skrivning gör prövningsförfarandet i praktiken överflödigt. Det är, herr talman, en farlig och ansvarslös linje. Det är att frånhända sig den möjlighet till styrning som valutalagen trots allt är tänkt att innehålla. Den andra punkten i vår motion gäller riksbankens valutastyrelses tillstånd till SE-banken, Svenska Handelsbanken, PK-banken och Götabanken att med 7 miljoner dollar bidra till ett lån till Argentina. Utskottet har den uppfattningen att Sveriges ekonomiska förbindelser med Argentina är så omfattande att det är självklart att valutatillstånd meddelas. Några politiska värderingar skall man inte göra när man beviljar lån, hävdar utskottet och hänvisar till valutalagen. Vad utskottet här inte ser är att ett lån till Argentina — eller till något annat land — är utrikespolitik. Beviljandet av lånet till Argentina är lika mycket utrikespolitik som ett avslag hade varit. En utrikes lånetransaktion är en del av våra förbindelser med omvärlden, och den påverkar omvärldens syn på oss. Utskottet må hålla sig på denna formalistiska paragrafryttarnivå, men hur det än vänder sig så har valutastyrelsen när den beviljar lånet till Argentina gjort ett politiskt ställningstagande — oavsett om styrelsen insett detta eller inte. Ett lån till Argentina är ett stöd till en fascistisk regim med ett massivt förtryck, med förföljelser, terror och mord på sitt samvete. Ingen formalism, inget paragrafrytteri i världen kan ändra på detta faktum. Beviljandet av lånet till den fascistjunta som nu styr Argentina är ytter ligare ett tecken på högervridningen inom svensk utrikespolitik. Det finns ingenting som tvingar riksbanken att ge sin medhjälp till lån som stärker fascistiska terrorregimer. Riksdagen borde därför framhålla, såsom vi krävt i motionen, att valutalagstiftningen skall tillämpas på så sätt att den inte strider mot svensk utrikespolitik. Priset i ekonomi har varit omdiskuterat. Ekonomin som vetenskap är politisk till sin karaktär. Detta erkände de klassiska ekonomerna som gav sitt ämne rubriken politisk ekonomi. Ekonomipriset är ett politiskt pris, ett uttryck för en uppskattande värdering av viss ekonomisk politik och därmed för en politisk grundsyn. Att man som sist tilldelade Milton Friedman priset är i bästa fall uttryck för en fullständig politisk aningslöshet. Progressiva människor världen över upprördes av detta prisande av en av världens mest reaktionära ekonomer. Milton Friedman har som bekant varit rådgivare åt Pinochets fascistiska junta i Chile. Han har förordat en ekonomisk politik som ytterligare försämrat villkoren för Chiles arbetare och småbönder. Han har förordat en politik som lett till både en kraftig ökning av arbetslösheten och en kraftig inflation. Hans ekonomiska råd, som följts av juntan i Chile, har lett till inte bara ökad fattigdom utan ren misär för större delen av Chiles folk. Endast de mest inskränkta cyniker, som inbillar sig att ekonomiska teorier bara har intresse i en abstrakt värld av ekonomiska modeller och matematiska kalkyler och som inte tar hänsyn till de resultat som teorierna leder till när de prövas i praktiken, kan försvara att Friedman fick det här priset. Vetenskapsakademien visade i sitt beslut att utse Friedman till pristagare ett sådant synsätt. Vi har, herr talman, inga garantier mot förnyade skandaler av den här arten. Vi har inga garantier mot förnyad politisk omdömeslöshet vid utdelning av det här politiska priset. Riksdagen bör därför enligt vpk:s mening uttala sig för att utdelningen av priset i ekonomisk vetenskap upphör. Herr talman! Jag vill med stöd av detta yrka bifall till motionen 1349.

Herr talman! Det betänkande som riksdagen nu har att ta ställning till gäller finansutskottets granskning av riksbankens ämbetsberättelse och riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet. Utskottet är enigt i sitt betänkande och har inte funnit någon anledning till erinran mot riksbanken utan föreslår att fullmäktige i riksbanken beviljas ansvarsfrihet för 1976. Med anledning av riksbankens förvaltningsberättelse har det väckts en motion från vpk:s sida, som fru Backberger här redovisade. Vpk påstår att riksbanken i stigande utsträckning har meddelat tillstånd till svenska investeringar i utlandet och att riksbanken därmed har medverkat till en minskning av sysselsättningen i Sverige. Detta påstående är oriktigt eller — för att använda fru Backbergers ordval — ohållbart. Om man tittar efter i redogörelsen, t.ex. på s. 121, så finner man där siffror om utvecklingen av storleken av svenska direktinvesteringar i utlandet. Man kan då finna att riksbanken år 1972 gav tillstånd till svenska direktinvesteringar i utlandet på 1,9 miljarder. Motsvarande belopp för 1976 var ungefär 3,5 miljarder. I det senare beloppet finns då en betydande post, där bakgrunden är att svenska företag för att skydda sina fordringar i ett annat land omvandlat dessa till ägarkapital i utländska företag. Vidare är det på det viset att av det totala beloppet för utlandsinvesteringar år 1972 krävdes att 29 ?6 skulle finansieras genom upplåning utomlands. Motsvarande siffra för 1976 är 56 96. Det här visar alltså att det inte är fråga om att tillståndsgivningen har karaktär av en ökning av utströmningen av kapital från Sverige. Om man tar hänsyn till prisutvecklingen och bortser ifrån det särskilda ägarengagemang som inryms i siffrorna för 1976 så är det, beräknat i fasta priser — och det är naturligtvis det det gäller — fråga om en mycket måttlig ökning. Det är alltså ett felaktigt påstående när man talar om en stor ökning av de svenska investeringarna i utlandet vad gäller riksbankens tillståndsgivning. F. ö. är det på det viset att riksdagen knappast via sin tillståndsgivning kan påverka storleken av svenska företags investeringar i utlandet. Det sägs ju i 2a§ valutalagen: ”Förordnande enligt denna lag skall av riksbanken ianspråktagas för att främja penningoch valutapolitiken. Därvid får industrioch sysselsättningspolitiska strävanden beaktas. Hänsyn av sistnämnda slag får dock föranleda avslag på framställning endast då denna på grund av beloppets storlek eller andra faktorer skulle åsamka landets intressen utomordentlig skada.” Detta är alltså innebörden av lagen. Och det vore befogat att kritisera riksbanken om den inte hade följt lagen. Vad fru Backberger gjorde var att hon kritiserade lagen. Det kan man säkert göra, men det var inte påkallat i det här sammanhanget. Det finns alltså ingen anledning till några invändningar mot valutastyrelsens tillämpning av valutalagen. Som andra punkt tog fru Backberger upp ett banklån till, Argentina där svenska banker medverkar. Det kan ju vara av intresse att notera vad som står på s. 124 i riksbankens berättelse, nämligen att tillstånden till svenska direkta investeringar i Argentina har minskat mycket påtagligt under senare år. År 1972 medgavs totalt investeringar i Argentina på 98 milj.kr., medan motsvarande siffra för 1976 var bara 7 milj.kr. Det är alltså inte några stora belopp som strömmar ut från Sverige till Argentina. Man skall också ha klart för sig att riksbanken som statsmyndighet för valutaärenden naturligtvis inte skall göra utrikespolitiska bedömningar; det vore fullkomligt felaktigt om riksbanken övertog den uppgiften från de politiska organen. Här är det alltså fråga om att tillstånd skall beviljas av riksbanken när det anses föreligga ett svenskt intresse av att en sådan transaktion skall genomföras. Sverige har ekonomiska förbindelser med Argentina av sådan omfattning att riksbanken enligt lagstiftningen skall meddela valutatillstånd. Det finns alltså inte någon grund för att kritisera riksbanken och valutastyrelsen i det här sammanhanget. Vill man framföra synpunkter av det slag som fru Backberger här redovisade, får det ske i annat sammanhang. Inte heller det tredje yrkandet i vpk-motionen — fru Backberger upprepade det här — är sakligt motiverat. Fru Backberger hävdar att utdelningen av det särskilda nobelpriset i ekonomi genom ett uttalande från riksdagens sida skall fås att upphöra. Nobelpriset i ekonomi delas ut av Vetenskapsakademien, och det är självfallet inte någonting som riksdagen kan lägga sig i. Med de värderingar vi har i Sverige är det inte de politiska organen som gör vetenskapliga bedömningar, utan det är de vetenskapliga organen; möjligen har man annan praxis i andra länder. Vidare finansieras det här priset av pengar som riksdagen har förbundit sig att via riksbanken varje år ställa till Nobelstiftelsens förfogande. Jag vill erinra fru Backberger om att riksdagen år 1969 enhälligt bekräftade den utfästelse som riksbanken tidigare hade gjort och betecknade den som oåterkallelig och för all framtid bindande. Nu vet jag att kontinuiteten inom det kommunistiska partiet inte är särskilt påfallande, och det är möjligt att det inte finns någon kommunistisk riksdagsledamot kvar som var med om beslutet år 1969, men det kan ju vara värt att notera att riksdagen alltså har gjort en sådan här donation, att priset bygger på den donationen och att donationen är oåterkallelig. Herr talman! Jag yrkar på samtliga punkter bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Molin har hela tiden en tendens att bagatellisera de problem jag tar upp. Det är en värderingsfråga om man anser att den här ökningen som herr Molin tog upp under punkt 1 är liten eller stor, jag hävdar ändå att det är en ganska kraftig ökning. Och även om kapitalexporten till Argentina skulle ha minskat, är det ett faktum att ett banklån har beviljats Argentina Vad jag är ute efter, herr talman, är den principiella politiska innebörden. I utrikesdebatten sades att ekonomi, moral och politik inte är sektorer som är skilda av vattentäta skott, utan de hänger faktiskt samman. Herr Molin säger också att riksbanken inte kan göra politiska bedöm ningar. Ändå står han här och talar för att riksbanken inte skall göra politiska bedömningar. Det måste väl ändå tyda på att riksbanken på något sätt är kopplad till riksdagen — inte sant? I så fall är det givetvis herr Molin som här har deklarerat en politisk bedömning. Vi skulle ha anledning att debattera detta i dag om inte riksbanken och riksdagen vore kopplade till varandra. Apropå priset till Milton Friedman menar jag fortfarande att politik och ekonomi inte är fristående från varandra. Sedan var det väl ändå, herr Molin, litet fånigt att tala om den bristande kontinuiteten i det kommunistiska partiet. Det tycker jag var att sänka debatten till en oerhört låg nivå. Kanske är det för att jag är kvinna som jag skall behandlas på det sättet. Jag vet inte om man män emellan använder en så låg debattnivå. Var vänlig och betrakta mig som en representant för mitt parti och kom inte med sådana lite löjliga grejor! Oavsett vad mitt parti var med om att besluta 1969 hävdar jag att om man har medverkat till ett beslut som fått otrevliga konsekvenser, så är det alls ingen skam att vara självkritisk och säga att det beslutet måste omprövas och rivas upp. Herr Molin resonerar mycket ofta utifrån formalistiska principer, men jag menar att det är alldeles för allvarliga och stora saker som står på spel för att man skall kunna driva denna väldigt formalistiska linje.
Herr talman! Förvisso hör politik och ekonomi samman. Däremot hör det resonemang som fru Backberger nu för inte samman med det ärende som vi diskuterar. Det var det jag försökte framhålla för fru Backberger. Det är inte formalism när jag säger att en bedömning av riksbankens handlande under 1976 skall göras utifrån den lagstiftning som gäller, dvs. om riksbanken har följt valutalagens bestämmelser eller inte. Fru Backberger har inte på någon punkt kunnat visa att riksbanken har brutit mot valutalagens bestämmelser. Däremot tycker fru Backberger inte om en del av valutalagens bestämmelser — det är en annan sak. Då går det bra att yrka på ändring av valutalagen. Fru Backberger sade att jag hade hävdat att riksbanken inte kan göra politiska bedömningar. Jag sade att riksbanken inte skall göra politiska bedömningar. De bedömningarna skall göras av de ansvariga politiska organen och ytterst av riksdagen i samband med lagstiftningen. Det är därför som jag menar att de synpunkter som fru Backberger framför hör samman med ett yrkande om en ändring av valutalagen men däremot inte med en kritik mot dem som på ett korrekt sätt har tillämpat valutalagen. Beträffande Nobelpriset i ekonomi var jag inte klar över vari fru Backbergers missnöje bestod. Om kritiken gällde det faktum att Milton Friedman hade fått priset föreställer jag mig att vi ändå kan vara överens om att riksdagen inte kan upphäva Vetenskapsakademiens beslut att ge Milton Friedman priset, även om jag skulle kunna tänka mig att fru Backberger önskar det. Riksdagen kan inte heller i fortsättningen lägga sig i de vetenskapliga bedömningar som utgör grunden för vem som skall få ett sådant här pris. Jag påminde till slut om att de beslut som en gång tagits i riksdagen innebär att den fond ur vilken priset i ekonomisk vetenskap utdelas är en donation som riksdagen inte utan vidare kan återta — och i varje fall definitivt inte med anledning av behandlingen av riksbankens förvaltningsberättelse.
Herr talman! Det måste vara en missuppfattning att jag skulle ha påstått att vi skall återta priset. Vi har, herr Molin, i vår motion yrkat på att priset i ekonomisk vetenskap skall upphöra. Jag tror, herr talman, att skiljaktigheterna mellan herr Molins och min uppfattning beror på att vi har olika politisk grundsyn. Jag vill erinra om att den klassiska liberalismen var klart antimonopolistisk till sin karaktär. Herr Molin talar om det felaktiga i att politisera. Men var står herr Molin själv politiskt? Står herr Molin på den klassiska liberalismens grund, eller representerar herr Molin en helt ny linje inom liberalismen?
Herr talman! Jag vet inte om fru Backberger ansträngde sig att förstå vad jag sade. Men låt mig när det gäller ekonomipriset i all korthet säga att jag inte anser att riksdagen skall diskutera lämpligheten av den ene eller andre kandidaten. Det är det andra organ som har anledning att göra. Dessutom gäller det här en donation som gjorts till en särskild fond, och den kan icke återtas på grundval av det yrkande som fru Backberger här har ställt.

Herr talman! Regeringen har kopplat en ökning av Sveriges insatser i Världsbanken till förslaget att Sverige skall godta förändringarna i Internationella valutafondens stadga. Det sägs av både regeringen och finansutskottet att detta är praxis. Regeringen och finansutskottet vill således öka de svenska insatserna i Världsbanken med 90,3 miljoner dollar. Även om något är praxis, eller hävdas vara praxis, ligger det inget tvingande däri. Praxis är ingenting som ovillkorligen måste gälla. Det måste också noteras som nonchalant av riksdagen att i dag besluta om en ökning av Sveriges insatser i Världsbanken samtidigt som det finns en motion, remitterad till utrikesutskottet, med förslaget att Sverige bör gå ur Världsbanken. Visserligen är frågor i detta hus oftast avgjorda på förhand, men en sådan behandlingsordning som denna uppehåller inte ens ett sken av parlamentarism. Världsbanken är en institution vars huvudsakliga verksamhet har varit att stödja USA-imperialismens intressen. Genom Världsbanken ges lån främst till länder med starkt reaktionära regimer, länder där främst USA imperialismen har ett stort ekonomiskt inflytande. Världsbankens eller dess underorgans lån ges ofta för att främja investeringar i anläggningar som underlättar de internationella storföretagens verksamhet. Världsbanken har också använts som ett påtryckningsinstrument i imperialisternas strävanden att påverka och styra politiken vid vissa länder. Bankens ökända agerande gentemot Chile är här ett tydligt exempel. Man vägrade lån under Allendes tid, man har beviljat stora lån på generösa villkor till den banditliga kring general Pinochet som nu kallar sig Chiles regering. Världsbankens reaktionära länderval vid utlåningen belyses av siffrorna från förra verksamhetsåret. 10 26 av bankens lån gick till Indonesien, vars nuvarande regim bär ansvaret för mord på långt över I miljon kommunister, andra demokrater och progressiva — en regim som dessutom militärt angriper och försöker annektera Östra Timor. 10 96 av bankens utlåning gick vidare till Brasilien, ett land styrt av en brutal militärdiktatur med politisk terror och förtryck och barbariskt folkmord på indianer på sitt samvete. 7 26 av bankens utlåning gick till Sydkorea, en fascistisk diktatur som brutalt trycker ner arbetarklassen, som låter kapitalägarna utnyttja barnarbetare och som dessutom är ett ökänt fäste för den amerikanska imperialismens angreppsplaner mot Demokratiska folkrepubliken Korea. Dessa var de tre största låntagarna ur Världsbanken 1975/76. Svenska biståndsmedel — för det är sådana det handlar om — kan verkligen få en bättre användning än att bidra till att hålla sådana regimer, sådana rena gangstervälden, under armarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1443 och avslag på punkterna 4, 5 och 6 i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Herr Hagbergs i Borlänge kritik mot finansutskottets betänkande och mot propositionen på den här punkten sammanföll helt med vpk:s välkända kritik av Världsbanken. Det räcker väl då att påminna om att motioner med det innehållet har framförts från vpk:s sida under många år och att de har avslagits av riksdagen med stor majoritet. Riksdagen har ansett att Världsbanken har en betydelse när det gäller kreditgivningen till u-länderna, och man har också utgått från att Världsbanksgruppen inte skulle fungera bättre om Sverige inte var med. Med hänsyn till att herr Hagbergs kritik sålunda helt och hållet var knuten till frågan om svenskt medlemskap i Världsbanken och att riksdagen tidigare vid flera tillfällen har tagit ställning till de yrkandena och beslutat att Sverige skall vara kvar i Världsbanken, har jag ingen anledning att ytterligare gå in på sakargumentation. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Jan Bergqvist i Göteborg har frågat mig om jag är beredd att tillmötesgå de anställdas krav när det gäller formerna för tillsättande av kanslichefstjänsten vid handelsflottans kulturoch fritidsråd. Frågan om tillsättande av ny kanslichef vid handelsflottans kulturoch fritidsråd bereds f. n. inom kommunikationsdepartementet. Eftersom rådets verksamhet primärt är inriktad på att ge service åt den svenska handelsflottan ingår i beredningen samråd med redarnas och de ombordanställdas organisationer. I beredningen av ärendet ingår också — på begäran av den personalorganisation som företräder de anställda vid kulturoch fritidsrådet — förhandlingar enligt medbestämmandelagens bestämmelser. Jag finner ingen anledning att här i kammaren kommentera dessa förhandlingar.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag ställde frågan därför att jag ville ha ett resonemang om formerna för tillsättande av vissa statliga tjänster. Jag är intresserad av hur besluten förbereds. Jag tog ett konkret fall såsom utgångspunkt för diskussionen. Sedan jag ställde frågan har centrala förhandlingar kommit i gång om denna speciella tjänst. Självfallet vill jag inte från riksdagens talarstol hoppa in i de förhandlingarna. Den principiella frågan är emellertid värd att ta upp. Vanligen brukar man ju inte annonsera ut kanslichefstjänster och liknande tjänster. Men ibland förekommer det, och ingenting hindrar att man gör det. Om nu de anställda begär att man skall utannonsera en sådan tjänst, vad finns det då för skäl att motsätta sig en annonsering? Varför kunde inte kommunikationsministern i det här fallet gå med på en annonsering, innan det hela fördes över till centrala förhandlingar? Och när det gäller sådana här tjänster i allmänhet, vad kan det i andra fall finnas för skäl att man inte kan gå med på sådana krav från de anställda? Kommunikationsministerns svar på de frågorna har ett principiellt intresse, och därför avvaktar jag med spänning vad kommunikationsministern har att säga.

Herr talman! Fru Dahl har frågat mig dels om regeringen är beredd att genom bidrag från anslaget för katastrofbistånd göra en snabb insats för att motverka följderna av den missväxt och den ekonomiska blockad från Thailand som drabbat Laos, dels om regeringen är beredd att genomföra en ytterligare utbyggnad av det långsiktiga utvecklingssamarbetet med Laos under kommande år. Sverige ger det här budgetåret 30 milj.kr. i bistånd till Laos. Vi har nyligen kommit överens med de laotiska myndigheterna om hur dessa medel skall utnyttjas. De skall användas för upprustning av transportväsendet, främst i form av utrustning och maskiner för vägbyggnad och reparationsverkstäder. Den laotiska regeringen har således valt att utnyttja anslaget för andra ändamål än livsmedelsimport. Försörjningsläget i Laos är nu som tidigare besvärligt. Sverige har tidigare givit Laos livsmedelsbistånd i form av fiskkonserver. Erfarenheterna och behoven av denna typ av bistånd kommer att diskuteras i samband med ett besök som representanter för biståndsmyndigheterna gör i Laos nästa månad. Kommer man då fram till att det finns behov härav, är jag beredd att överväga en ny sådan biståndsinsats. När det gäller frågan om ytterligare utbyggnad av utvecklingssamarbetet får jag hänvisa till budgetpropositionen. Det föreslås där en övergång från det katastrofbistånd som hittills har lämnats till ett planerat utvecklingssamarbete med Laos. I enlighet med SIDA:s förslag upptas en medelsram på 35 milj.kr. för budgetåret 1977/78. Om riksdagen bifaller förslaget kommer vi att kunna inleda planeringen av ett långsiktigt utvecklingssamarbete. Till grund för denna planering kommer att ligga tre gånger det belopp som riksdagen beslutar om, alltså 105 milj.kr.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ullsten för svaret, som jag uppfattar som mycket positivt, både när det gäller beredvilligheten att nu snabbt göra en insats med medel från katastrofanslaget och när det gäller att bygga ut det långsiktiga biståndet till Laos. Min glädje över svaret är så mycket större som jag nyligen kunde studera den mycket besvärliga situation Laos befinner sig i. Laos var ju redan under kriget det glömda landet. Det var där man bedrev det glömda kriget, det krig som USA försökte dölja för världen när det faktiskt pågick. Eftersom Laos är ett litet land med besvärliga kommunikationer, avstängt från havet osv., finns det stor risk för att Laos mycket svåra situation också nu efter kriget skulle bli bortglömd. Men vi som såg den situation landet befinner sig i fick ett väldigt starkt intryck av vilket stort behov det finns av både materiellt bistånd och vänskapliga kontakter med andra länder. Laos är inte bara ett land som drabbades väldigt hårt av kriget utan också ett av världens fattigaste och mest underutvecklade länder. Behovet av utveckling på snart sagt varje område är oerhört stort. Jag skall bara ge ett par exempel. Livsmedelsbristen är akut på grund av krigets härjningar, på grund av missväxt, på grund av den allmänna underutvecklingen och på grund av att man redan tidigare var så beroende av import från utlandet även av livsmedel. Den situationen har blivit värre i samband med den blockad som Thailand har utsatt Laos för. Man har därför nu startat en kampanj över hela landet för att öka självförsörjningsgraden vad gäller livsmedel, och man gör storartade insatser på det området. Det är dock självklart att de insatserna försvårats av torkan. Man skall sätta i gång ett skolväsende i ett land, där tidigare bara en bråkdel av barnen gått i skola och där undervisningen skett på franska. Man har inte läroböcker ens utan måste börja från början. Det finns exempel på att man bara har en lärobok i varje ämne i en skola. Ändå kunde vi konstatera runt om i byarna i Laos hur alla barn gick till skolan på morgnarna. Transportväsendet är totalt förstört. Vägarna är farbara endast under några månader om året, och det försvårar ytterligare situationen, bl.a. möjligheterna att distribuera livsmedel. Eftersom jordbruket är mycket ojämnt i landet är det nödvändigt att distribuera livsmedel mellan landsdelarna för att kunna klara befolkningen från svält. Jag vill med anledning av vad som står i interpellationssvaret om att laotiska regeringen valt att utnyttja anslaget för andra ändamål än livsmedelsimport säga att jag tycker det är ganska självklart att man då prioriterat utrustning och maskiner för vägbyggnad och reparationsverkstäder. En upprustning av vägnätet är av så stor betydelse för utvecklingen i landét, inte minst för möjligheten att distribuera livsmedel. Jag menar att det ju inte är nödvändigt att katastrofbiståndet används enbart för livsmedel. Det skall naturligtvis användas för insatser som är av strategisk betydelse. Vi vet att den laotiska regeringen prioriterat detta område. Jag kan tänka mig att man också mycket högt prioriterar utrustning för att kunna trycka skolböcker. Vi hade tillfälle att studera det enda tryckeri som finns i Laos. Det hör till bilden att det laotiska språket skrivs på ett i världen unikt alfabet. Tryckeriet var helt urmodigt och undermåligt. Det finns alltså många angelägna ändamål man skulle kunna använda katastrofbiståndsanslaget till för att snabbt komma i gång med en insats. Herr talman! Jag är mycket nöjd med svaret, och jag hoppas att man nu med beslutsamhet arbetar på att praktiskt förverkliga vad som utlovas i svaret.

Herr talman! Jag har att meddela att jag inte är i tillfälle att besvara en interpellation om rekryteringen till utbildning i naturvetenskapliga ämnen av herr Richardson inom föreskriven tid. Jag avser att besvara interpellationen den 29 april.
Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att bredda den grundläggande vårdutbildningen, så att den drar till sig fler manliga sökande. Ett av skolans mål är att verka för jämställdhet mellan könen. Jag vill först peka på det arbete som pågår för att förverkliga detta mål. En slutrapport föreligger sedan något år över den första etappen av skolöverstyrelsens särskilda könsrollsprojekt. Rapporten, som fått namnet ”Ett friare val — jämställdhetsprogram för skolan”, ger förslag om hur skolan skall kunna förverkliga uppställda mål i fråga om ökad jämställdhet och åstadkomma en jämnare könsfördelning inom olika studievägar. I rapporten återfinns bl.a. förslag till åtgärder för att ändra tillvalen på grundskolans högstadium, vilka fortfarande är starkt könsbundna, och för att bryta skolsamhällets eget könsrollsmönster. Vissa av förslagen har redan tagits upp av regeringen i uppdrag till skolöverstyrelsen om översyn av grundskolans läroplan och den praktiska arbetslivsorienteringen i grundskolan. Rapporten har remissbehandlats bl.a. i skolorna och behandlas nu inom skolöverstyrelsen. Verkets ställningstaganden kommer att läggas till grund för förslag till regeringen. Valen till gymnasieskolan visar att många studievägar har en starkt könsmässig snedfördelning. Det åligger utredningen om den gymnasiala utbildningen att i sitt grundläggande arbete ingående pröva vilka åtgärder 175 som behövs för att få en jämnare social och könsmässig rekrytering till olika utbildningsvägar inom gymnasieskolan. I vad avser utbildningarnas innehåll skall utredningen enligt sina direktiv om möjligt prioritera vårdsektorn och den sociala sektorn. Vårdutbildningarna i högskolan skall ses över av en särskild utredning som kommer att tillkallas inom kort. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att nu vidta några ytterligare åtgärder.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt den är i korthet den besvärliga personalbristen på vårdområdet. Jag kan exempelvis peka på förhållandena vid centralsjukhuset i Karlstad, där man enligt pressen i dag måste semesterstänga fyra avdelningar två månader tidigare än normalt. Den ordinarie semesterstängningen skulle ha inletts först den 10 juni men sker redan den 18 april, då 77 vårdplatser försvinner. Vi har aldrig tidigare varit så illa ute, säger sjukhusledningen i Karlstad i en artikel i dagens nummer av Värmlands Folkblad. Jag har också tagit fasta på den nya satsning som AMS kommer att göra under den närmaste tiden för att försöka få fler män till vårdarbete. Som framgår av den rapport som arbetsmarknadsstyrelsens chef Bertil Rehnberg lämnat i Arbetsmarknaden, nr 2 år 1977, är efterfrågan på vårdpersonal betydande. I samma nummer av Arbetsmarknaden redovisas också länsarbetsnämndernas rapporter och här framhålls med skärpa att det är nödvändigt att öka utbildningskapaciteten. Vi har i många avseenden en god sjukvård i vårt land, men det hindrar inte att det finns brister. Den svåraste bristsituationen upplever vi inom långtidsvården, där det krävs mycket mer personal för att de långvarigt sjuka skall kunna få den bästa vården. Eftersom det här är fråga om avdelningar med tung vård, bör det finnas all anledning att söka dra till sig mer män till vårdutbildningen. Det är här jag efterlyser en aktiv medverkan från statsrådets sida. Hur ser det nu ut framöver med utbildningen? Vad gäller antalet manliga sökande till gymnasieskolans vårdlinje säger oss de allra senaste siffrorna, som avser höstterminen 1976, att av totalt 13 819 sökande till hälso-, sjukoch åldringsvård var 878 manliga sökande. Samma trend gäller också för barnoch ungdomsvården. Vi måste nu, som jag ser det, ta krafttag för att bredda utbildningen, och jag tycker inte att det räcker med att, som statsrådet säger i slutet av svaret, man om möjligt skall prioritera vårdsektorn. Jag tror att man blir tvingad att göra detta. Jag tycker att uttalandet i utredningsdirektiven bör skärpas med tanke på den fördelning mellan könen som förekommer inom vårdutbildningen och de oroande rapporter som nu kommer från olika håll i landet om situationen inom våra vårdinrättningar.
Herr talman! Jag delar herr Olssons i Edane uppfattning att en förutsättning för att klara personalbehoven inom vårdsektorn alldeles säkert är att vi får män till vårdutbildningarna. Det är inte minst angeläget ur jämställdhetssynpunkt. Därför är det glädjande att jämställdhetsarbetet nu också börjar inriktas på problemet att få män till traditionellt kvinnliga utbildningar och arbeten. Herr Olsson nämnde de försök som görs av arbetsmarknadsstyrelsen i Göteborg med fler män i vårdyrken. Tidigare kunde man ibland få intrycket att allt var väl beställt med jämställdheten, om bara kvinnor kunde förmås ta manliga arbeten, vilket självfallet endast är halva sanningen. Jag tror att en opinionsändring är på gång, och jag kommer naturligtvis på alla de sätt jag kan göra det att understödja en sådan utveckling.

Herr talman! Jag är tacksam för den kompletterande upplysning som statsrådet lämnade, men ändå tycker jag att man i direktiven till utredningen borde kunna ta litet fastare tag och inte bara säga att vårdsektorn om möjligt skall prioriteras. Jag instämmer livligt i statsrådets uttalande i svaret på min fråga att det fortfarande kvarstår ett könstänkande inom vårdarbetet. Jag tror att det finns många unga pojkar som är lämpliga att gå in i detta arbete, och vi måste försöka hjälpas åt för att fånga upp dessa, om vi skall kunna klara framför allt långtidsvården. Låt mig peka på att det den 1 januari 1976 fanns totalt 59 749 sjuksköterskor i landet. Av dessa var 1 440 män, dvs. ca 2,4 26. Det finns vidare totalt 11 581 verksamma undersköterskor i landet, och av dessa är bara 144 män, alltså omkring 1 96. Det hjälper föga om vi bygger nya långvårdskliniker, som vi sedan inte kan fylla med erforderlig personal. En god vård består inte bara av bra lokaler och teknisk utrustning. Vi måste också ha tillräckligt med utbildad personal, annars kan vi aldrig nå målet en mänskligare vårdmiljö för gamla och sjuka. Jag hoppas verkligen att statsrådet sluter upp bakom dessa tankar och gör över huvud taget allt som är möjligt för att främja dem.
Herr talman! Fru Lantz har frågat mig om jag kommer att medverka till att skolpsykologernas tjänster finansieras via statsmedel. kommunernas kostnader för löner för skolledare och lärare samt del av kostnaderna för byggnader och utrustning genom statsbidrag. Statsbidrag utgår inte till löner för andra personalkategorier i skolan. Personalstrukturen och dimensioneringen av annan personal än lärare är en kommunal angelägenhet. Den totala kostnadsfördelningen av utgifter för skolan mellan stat och kommun utreds f. ö. av utredningen om skolan, staten och kommunerna. Riksdagen avslog under våren 1976 motionskrav om statsbidrag till skolpsykologer med hänvisning bl.a. till pågående utredningsarbeten inom skolöverstyrelsen . Inom skolöverstyrelsen har en rapport om skolpsykologisk verksamhet nyligen färdigställts. Denna remissbehandlas f.n. Genom de beslut som har fattats på grundval av förslag från utredningen om skolans inre arbete kommer en rad olika statsbidrag att sammanföras i den s.k. förstärkningsresursen. Hur denna resurs närmare skall användas kommer att diskuteras och beslutas lokalt. I det sammanhanget finns det möjligheter att även bedöma behovet av skolpsykologverksamhet. Något hinder att med statliga medel öka antalet skolpsykologer inom denna totalresurs finns inte. Drygt 10 96 av antalet skolpsykologer finansieras nu genom den statliga s.k. SÅS resursen, vilken fr.o.m. läsåret 1978/79 kommer att ingå i förstärkningsresursen. Ett särskilt statsbidrag för skolpsykologtjänster anser jag emellertid inte vara aktuellt.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaret. I dag saknar 100 000 elever helt möjlighet till psykologisk rådgivning och behandling. I hela landet finns 350 skolpsykologtjänster. Det betyder att varje psykolog i genomsnitt har ett elevunderlag på över 3 000 elever. Skolöverstyrelsen har rekommenderat 1000 elever. Men variationerna mellan länen är mycket stora. I Norrbottens län har psykologen nästan 5 000 elever, i Kristianstads och Skaraborgs län 4 000 elever att ta hand om. I Hallands län har man inte mindre än 6 000 elever, och värst är situationen i Halmstad, där det finns en psykolog på 11115 elever. Så här kan det naturligtvis inte vara om psykologerna skall ha en chans att arbeta på ett sätt som är meningsfullt. Dels försvåras arbetet av det alldeles för stora elevantalet, dels är tjänsterna placerade på många olika skolenheter och dels kan tjänsterna vara utspridda över ett stort geografiskt område. SÖ sammanfattar i en rapport den skolpsykologiska verksamheten så här: ”Denna skillnad mellan faktiska och önskvärda arbetsförhållanden gör det omöjligt för skolpsykologen att nå de mål som skisserats för den skolpsykologiska verksamheten. Dessa mål förutsätter att psykologer arbetar förebyggande och organisationsutvecklande samt behandlande, vilket de flesta psykologer inte kan med nuvarande resurser.” Utan tvekan skulle skolpsykologerna kunna göra mycket för att för verkliga SIA-skolan. Men det finns ju ingen möjlighet till det i dagens läge. Det är också omöjligt att arbeta förebyggande. Och det gör att när problemen dyker upp i skolan för eleverna blir de mer svårlösta. Jag vill påstå, herr talman, att i dag saknar de flesta psykologer möjlighet att utföra det arbete som ingår i tjänsten som skolpsykolog och det måste kännas djupt otillfredsställande för hela denna yrkeskår. Jag förstår att psykologerna också har uppvaktat fru Mogård i denna fråga. Men de som drabbas allra värst är ändock eleverna och givetvis de elever som allra bäst behöver stöd och hjälp i skolarbetet. Vad kan man då göra för att avhjälpa denna brist? Svaret som jag fått i dag är kategoriskt: Till skolpsykologtjänster skall statsbidrag inte utgå. I och med detta klara ställningstagande från fru Mogårds sida kommer eleverna också i fortsättningen att bli utan hjälp av skolpsykologer. Kommunerna borde i stället få statsbidrag för denna verksamhet. Dessutom borde bindande normer utfärdas så att elevantalet inte får överstiga det som skolöverstyrelsen nu rekommenderat, nämligen 1 000 elever per tjänst. Att man har 11 000 elever på en tjänst i Halmstad är ett förhållande som inte får fortsätta. Tror f. ö. fru Mogård att SIA-skolan kommer att fungera med så urusla ekonomiska resurser som kommunerna får för att genomföra denna reform?
Herr talman! Fru Lantz tycks vara obekant med det förhållandet att jag flera gånger under min tid i riksdagen har tagit upp de problem som fru Lantz har berört och att jag har varit mycket engagerad i dem. Självklart är jag fortfarande synnerligen engagerad i denna problematik. Det är riktigt att jag har fått uppvaktningar i frågan, men jag har faktiskt inte suttit passiv vid dessa uppvaktningar utan jag har också tagit upp en diskussion om detta ganska besvärliga problem. Nu avvaktar jag emellertid remissbehandlingen av SÖ:s rapport, men jag kan försäkra fru Lantz att min avsikt icke är att elever som behöver hjälp i fortsättningen skall få förbli utan hjälp. Hur man skall lösa problemet återstår att se; vad jag har svarat på är fru Lantz fråga, om det var lämpligt att ge ett specialdestinerat statsbidrag till detta. På den frågan är svaret nej. Fru Lantz farhågor beträffande SIA-reformen och de resurser som där står till förfogande föreslår jag att fru Lantz tar upp i en särskild fråga.
Herr talman! Det är roligt att höra att fru Mogård är engagerad och berörd av den här frågan, men konsekvenserna av det engagemanget borde väl vara att man då ger kommunerna statsbidrag för verksamheten, så att den har någon chans att fungera. Jag vet att fru Mogård inte har varit passiv i diskussionen med skolpsykologerna. Det har berättats mig att fru Mogård föreslagit att psykologerna själva skall göra en utredning av frågan. Det är dock helt onödigt att utreda en fråga som är så klar och som har redovisats i olika sammanhang och där det också framgår att otroligt många elever saknar det stöd och den hjälp som de skulle kunna få av en skolpsykolog. Det förhåller sig ju så att inom den s.k. förstärkningsresursens ram skall mycket av SIA-skolan finansieras. Vpk har föreslagit att också musikskolan skall erhålla statsbidrag, men den skall liksom fritidsverksamhet, skolpsykolog och kuratorer finansieras med anslag inom denna ram. Det skall således rymmas väldigt mycket inom förstärkningsresursen. Jag tror inte att kommunerna kommer att klara av detta. Man kommer därför inte att kunna förverkliga SIA-skolan så länge regeringen inte inser att vissa verksamheter, däribland skolpsykologtjänsterna, måste få specialbidrag från staten. Att ett sådant bidrag erfordras behövs det inte någon ytterligare utredning för att konstatera, utan vad som krävs är bara ett klart ställningstagande. Det är nödvändigt med statsbidrag för den här verksamheten!

Herr talman! Fru Hjelm-Wallén har frågat mig om den aktuella tidsplanen vad gäller SIA-reformen för fortbildningen och informationen, läroplansarbetet, det lokala beslutsorganet samt statsbidragsfrågorna. Fortbildningsinsatserna omfattar tre projekt: skolledarutbildningen, personallagsfortbildningen och studiedagsinformationen läsåret 1977/78. Skolledarutbildningen kunde, sedan avtal om förmåner m.m. under utbildningstiden träffats mellan avtalsverket och personalorganisationerna, starta i full utsträckning i början av detta år. Personallagsutbildningen har ännu inte kunnat komma till stånd på grund av att avtal om utbildningens tidsmässiga förläggning m.m. inte kunnat träffas mellan parterna. Inom utbildningsdepartementet pågår nu överläggningar med personalorganisationerna för att finna en lösning på detta problem. Jag anser mig ha skäl att hoppas på en snar överenskommelse mellan parterna, så att utbildningen kan komma till stånd under nästa budgetår. Studiedagsinformationen kommer att genomföras så som tidigare planerats. Skolöverstyrelsen färdigställer nu det fortbildningsmaterial som skall användas vid studiedagarna. Skolöverstyrelsen har i uppdrag att se över läroplanen för grundskolan. Detta arbete bedrivs i stor öppenhet och i samverkan med olika intressenter. Enligt vad jag inhämtat kommer skolöverstyrelsen att redovisa resultatet av sin översyn under hösten 1977. Utredningsarbetet om utformningen av lokala ledningsorgan vid skolenheter pågår f. n. inom utbildningsdepartementet. Detta arbeta har för senats bl.a. på grund av att dessa överväganden är beroende av annat — Nr 103 utredningsarbete, som ännu inte slutförts. Ett förslag om lokala lednings Fredagen den organ kommer att presenteras senare under våren. Förslaget kommer 1 april 1977 därefter att remissbehandlas. —-— Under april i år kommer en departementspromemoria om statsbidrags Om förberedelsear systemet för grundskolan att sändas ut för remissbehandling. På grundval — betet för SIA-refor av promemorian och framkomna remissynpunkter kommer regeringen — men under hösten 1977 att lämna en proposition i frågan till riksdagen så

Herr talman! Det framhålls ofta att SIA-reformen karakteriseras av att beslutsrätt och ansvar för skolan överförs til! lokal nivå och att genomförandet skall ske successivt. I begreppet SIA-reform bör det vardagliga förnyelsearbetet — det som berör alla med anknytning till skolan — framhållas snarare än de beslut och initiativ som tas centralt. Ändock är tidsplanen för vissa centrala åtgärder av stort intresse för de kommunala huvudmännen och för dem som direkt lokalt arbetar med SIA:s genomförande. Jag har under senare tid mött en hel del oro för risken av försening av vissa centrala initiativ — därför min fråga. Jag vill tacka för svaret på frågan och för de uppgifter som lämnades. Jag hoppas att skolministerns besked skall innebära att det lokala förberedelsearbetet underlättas. Det viktiga i dag är nämligen att man får besked om tidsplanen. Kommunerna arbetar nu med sin budget inför det kommunala budgetåret 1978. Jag kan försäkra att den promemoria om detaljlösningarna på statsbidragsfrågorna som inom kort kommer att presenteras är efterlängtad ute i kommunerna. Angående läroplansöversynen vill jag framhålla min glädje över att det arbetas med den i så stor öppenhet. Bl. a. genom informationsskriften Läroplansdebatt har de skolintresserade möjlighet att ta del av SÖ:s läroplansarbete och lämna synpunkter på det under löpande arbete. Jag hoppas att det skall medföra att läroplansfrågorna kommer att diskuteras redan på detta mycket tidiga stadium, så att de förändringar som så småningom skall beslutas är ingående diskuterade och därmed väl förankrade i skolvardagen. Jag vill också framhålla att det är mycket viktigt att fortbildningen för hela skolans personal verkligen kommer till stånd; det gäller såväl personallagsfortbildningen som studiedagsinformatörsutbildningen och den lokalt anpassade studiedagsfortbildning som så småningom skall komma. Elevernas behov av information måste också uppmärksammas, liksom informationen till grupper utanför skolan, t.ex. föräldrarna och föreningslivet. Jag är medveten om att frågan om det lokala ledningsorganet för varje skolenhet inte är enkel att lösa, men jag vill starkt betona att det är 181 helt nödvändigt att finna former för elevinflytande i den lokala beslutsprocessen. När SIA-beslutet togs i riksdagen förra våren skedde det nära nog enhälligt. Jag utgår därför ifrån att regeringen gör allt vad på den ankommer för att följa redan fattade riksdagsbeslut i det fortsatta arbetet med reformen om skolans inre arbete.

Herr talman! Fru Wiklund har frågat mig om jag anser att det är lämpligt ur demokratisk ordning att indragning av skolor och lärartjänster utgör s.k. inspektörsärenden och om jag inte anser att den förtroendevalda länsskolnämnden bör fatta beslut i dessa frågor. Av instruktionen för länsskolnämnderna framgår att bl.a. viktigare frågor om planering av skolväsendet skall avgöras av nämnd i plenum. Någon ändring av denna instruktion finner jag inte påkallad.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Mogård för svaret. Anledningen till min fråga är att det från skolöverstyrelsen har utgått en rekommendation till länsskolnämnderna om lämpligheten i att delegera vissa ärenden till inspektörerna. De blir alltså s.k. inspektörsärenden. I Västerbotten har vi tre inspektörsområden. I det norra inspektörsområdet anser man sig inte få samma behandling av de ärenden som är delegerade till inspektören som i de övriga två. Det gäller indragning av skolor och lärartjänster men också antalet elever i klasserna. Som exempel kan jag nämna att i norra inspektörsområdet, som omfattar bl.a. Skellefteå stora kommun, är medeltalet f. n. — jag tror att siffran är ganska exakt — två elever högre i Skellefteå än i Umeå, trots att Skellefteå har betydligt större glesbygdsområden än Umeå. Rimligen borde antalet barn i klasserna i glesbygdsområdena inte vara större. Det här har varit och är en verklig källa till irritation bland föräldrarna och man kan inte förstå att inte länsskolnämnden skall ha en chans att påverka dessa frågor. Det är väl ändå så, statsrådet Mogård, att det har utgått en rekommendation från skolöverstyrelsen till länsskolnämnden just att anta denna delegationsform. Det har varit föräldramöten där man har beslutat kräva att frågan skall handläggas av länsskolnämnd, men om vederbörande tjänsteman vägrar släppa på sin delegationsrätt så händer ingenting. Jag kan nämna ett annat exempel. I samtliga kommundelscentra som tillhör Skellefteå stora kommun planeras nu någon form av försöksverksamhet — hoppas jag att det är — med en övergång från A till blandad AB-form. Detta är också en fråga som länsskolnämnden aldrig har handlagt. Hur kommer detta att verka i praktiken? Vem skall t.ex. avgöra vilka elever som skall få förmånen att gå i A-klass? Vilka kriterier skall vara avgörande? Lärarna ställer sig också mycket frågande. Jag kan berätta att det helt nyligen har hållits föräldramöte i mitt eget kommundelscenter Burträsk med över 200 föräldrar närvarande och där irritationen var oerhört stor. Man undrar hur det kan vara möjligt att inte sådana frågor skall vara politiskt förankrade. När det gäller indragning av skolor och lärartjänster är det för det mesta känslomässigt svåra beslut. Jag tycker att det vore rimligt om sådana beslut vore politiskt förankrade. Min fråga till statsrådet blir avslutningsvis: Kan statsrådet tänka sig att medverka till att skolöverstyrelsen ändrar delegationsrätten i dessa frågor?
Herr talman! Enligt gällande instruktioner ankommer det på nämnden att fatta beslut i viktigare frågor om planering av skolväsendet. Oavsett om det kommer rekommendationer från skolöverstyrelsen eller Kommunförbundet, eller vad det vara må, bör det enligt min mening vara nämnden, inte regeringen eller något annat organ, som bedömer vilka frågor man inom den ramen vill fatta beslut om. Jag har tilltro till både förtroendevalda och tjänstemän vid nämnderna och jag förutsätter att de är kapabla att ompröva en delegationsordning om den inte fungerar bra.
Herr talman! Jag tycker också att man borde ha kunnat göra så om delegationen har skett från länsskolnämnden. Jag har fått den uppfattningen att detta är en sak som har varit förankrad på högre nivå. Det tycker jag definitivt är fel, när man upplever att man inte får samma frågor behandlade på samma sätt olika inspektörsområden emellan.

Herr talman! Fru Theorin har frågat om det överensstämmer med våra säkerhetspolitiska mål att besättningar till fyra patrullbåtar som den malaysiska regeringen har beställt vid Karlskronavarvet utbildas i Sverige. I ett svar till herr Söderqvist har handelsministern tidigare här i kammaren redovisat att export till Malaysia av ifrågavarande patrullbåtar lig ger inom ramen för vad våra exportbestämmelser medger. Principiellt godkännande till försäljningen meddelades sommaren 1976 när förfrågan härom kom från Karlskronavarvet. I leveransåtagandet från Karlskronavarvet ingick att varvet skall utbilda köparen i att handha materielen. Det är praxis att så sker vid denna typ av affärer. En köpare måste självfallet skaffa sig teknisk kunskap om den materiel han köper. För att fullfölja sina åtaganden måste Karlskronavarvet mot ersättning få biträde med vissa utbildningstjänster från marinen. Även detta förhållande anmäldes innan kontraktet skrevs i augusti 1976. Jag har sedan medverkat till att formellt tillstånd har lämnats. I interpellationen tar fru Theorin upp vissa tidningsuppgifter om att jämförande prov mellan franska och svenska torpedbåtar skulle ha ägt rum. Vilka prov som har gjorts med franska båtar vet jag inte. Svenska Spicabåtar har inte medverkat i sådana prov. Den malaysiska marinens ställningstagande torde ha grundats på jämförande studier av föreliggande faktaunderlag. Malaysiska officerare har inte tjänstgjort på svenska örlogsfartyg. Omfattningen av den utbildning som Karlskronavarvet kommer att köpa av marinen är ännu inte bestämd. Men efter vad jag inhämtat avser den huvudsakligen teknisk utbildning i att handha navigeringsutrustning, eldledning och luftvärnspjäser m.m. och dessutom av säkerhetsskäl utbildning i skyddstjänst. Det är fråga om veckokurser eller kurser på några dagar för olika besättningsgrupper vid en eller flera av marinens utbildningsanstalter. Det blir också utbildning i att köra båtarna. I begränsad utsträckning kommer också officerare att medfölja på svenska Spicabåtar för att öva manövrering. Naturligtvis kommer detta att ske på ett sådant sätt att erforderlig sekretess tillgodoses. Fru Theorin frågar om jag anser det väsentligt att denna utbildning prioriteras före svenska värnpliktigas utbildning. Svaret är nej. Det rör sig här om en marginellt ökad belastning på marinens utbildningsresurser. På Berga örlogsskolor utbildas årligen ca 5 500 elever från marinen, vartill kommer ett betydande antal civila elever. Här rör det sig om redan utbildad marin malaysisk personal som skall ges en begränsad teknisk utbildning anpassad för viss del av den materiel som Karlskronavarvet levererar. Det handlar om totalt ca 150 befäl, tekniker och sjömän som skall genomgå korta kurser. Karlskronavarvet kommer givetvis att få betala vad det kostar på samma sätt som andra utomstående kunder får göra när de har medgetts att ta marinens tjänster i anspråk. Jag kan nämna att Bergaskolorna utnyttjas även för andra kunder, t.ex. tullen, sjöfartsverket, brandväsendet, sjöbefälsskolor och yrkesskolor för utbildning i navigering, maskinoch skyddstjänst m.m. Detta är ett som jag tycker klokt förfarande att på bästa sätt utnyttja befintliga resurser, under förutsättning att vakansläget medger detta utan oskäligt utnyttjande av instruktörspersonalen och utan att utbildningen av marinens egen personal eftersätts. Dessa sistnämnda förutsättningar gäller givetvis även i fråga om utbildning av malaysisk personal. Fru Theorin frågar vidare varför inte medbestämmandelagen har tilllämpats i det här fallet. Principbesluten är fattade innan lagen trädde i kraft. Chefen för marinen har meddelat mig att sedan Karlskronavarvets första utkast till utbildningsplan blev färdig den 16 mars har orientering av företagsnämnden vid Sydkustens örlogsbas ägt rum den 18 mars. Planen har nu sänts till Malaysia och avses komma att diskuteras i mitten av april mellan malaysiska och svenska marina representanter. Jag utgår ifrån att medbestämmandelagens bestämmelser kommer att följas när utbildningspaketets omfattning konkretiseras. Enligt nuvarande utkast beräknas utbildningen vid flottans utbildningsanstalter börja i maj 1978. Jag anser inte att den begränsade utbildning av utländsk militär personal som det här är fråga om är oförenlig med våra säkerhetspolitiska mål. Sådant utbyte tillhör normal rutin i samband med sådana här affärer mellan olika länder.

Herr talman! Artigheten kräver att man tackar för svaret på en interpellation. Tyvärr är svaret såväl luddigt som undanglidande. I min interpellation av den 4 mars till försvarsministern — i egenskap av ansvarig för den svenska försvarspolitiken — ingick i princip tre huvudfrågor, som jag förväntat mig att försvarsministern skulle ha svarat på. Den första gällde hur en utbildning genomförd av svenska officerare kan ingå i ett försäljningserbjudande av Spicabåtar. Vad jag självklart där vill veta är: När och av vem har besluten fattats att i åtagandet från Karlskronavarvet också skall ingå utbildning för uppemot 200 man främmande marinpersonal? Den andra frågan gällde hur försvarsministern bedömer att denna utbildning står i överenstämmelse med våra säkerhetspolitiska mål. Den tredje frågan var vilken prioritering försvarsministern gör i fråga om utbildning av svenska värnpliktiga kontra malaysisk marinpersonal och hur han har bevakat att lagstiftningen om medbestämmande har tillämpats. Bakgrunden är följande. I mitten av februari uppgavs det i tidningsuppgifter att 200 marinsoldater vid malaysiska flottan skulle utbildas i Sverige under två år för att kunna bemanna de fyra torpedbåtar som Karlskronavarvet fått tillstånd att sälja. Men inte förrän den 24 februari 1977 godkände den borgerliga regeringen att marinen fick bistå. Karlskronavarvet med utbildningen. Redan före regeringens beslut den 24 februari utsågs utbildningsledaren i Karlskrona av chefen för marinen. Beslut om försäljning av de fyra Spicabåtarna togs under hösten 1976. Min fråga är rätt självklar: Vilken verklig möjlighet har regeringen haft att säga nej till sådan utbildning, när kontrakten redan har tecknats för de fyra Spicabåtarna, och när tydligen förutsatts att regeringen skulle bevilja utbildningstillstånd? Vem är det som fattar de verkliga besluten om utbildningen — är det chefen för marinen, Karlskronavarvet eller regeringen? Nu säger försvarsministern att i leveransåtagandet från Karlskronavarvet ingick att varvet skulle utbilda köparen i att handha materielen. Det är praxis att så sker vid denna typ av affärer, säger han. Betyder detta, herr försvarsminister, att det är fritt fram för främmande nationer att få utbildning i de olika vapen som säljs ifrån Sverige av svensk militär personal, oavsett hur många som skall utbildas och oavsett våra egna behov? Vidare säger försvarsministern att Karlskronavarvet mot ersättning måste få biträde med vissa utbildningstjänster från marinen. Även detta förhållande anmäldes innan kontraktet skrevs i augusti 1976, säger försvarsministern, och så fortsätter han: ”Jag har sedan medverkat till att formellt tillstånd har lämnats.” Det är försvarsministern och den borgerliga regeringen som har ansvaret, och det är också den borgerliga regeringen som har tagit det verkliga beslutet, och man skall inte försöka glida undan det. Till vem har detta förhållande anmälts innan kontraktet skrevs i augusti 1976? I vart fall varken till förutvarande försvarsministern eller statssekreteraren i försvarsdepartementet, och, som sagt, det verkliga, det formella beslutet om tillståndet skall fattas av en regering innan det kan gälla. Detta tillstånd gav den borgerliga regeringen den 24 februari 1977, alltså ett halvår efter det att kontrakten tecknades för de fyra Spicabåtarna. Så till själva omfattningen av utbildningen. Här försöker försvarsministern att rida på två hästar, och det är inte särskilt tillrådligt. Först säger han att omfattningen av utbildningen ännu inte är bestämd och därefter att den blir en marginell belastning! Vilket är det nu? Försvarsministern har tagit reda på, säger han, att det i huvudsak kommer att vara teknisk utbildning i att handha navigeringsutrustning, eldledning och luftvärnspjäser, och därtill utbildning i skyddstjänst. Så säger han litet försåtligt att det är fråga om veckokurser eller kurser på några dagar för olika besättningsgrupper vid en eller flera av marinens utbildningsanstalter. Man skulle kunna få intrycket att hela utbildningen är en fråga om en eller ett par dagar för olika besättningsgrupper — och så är inte alls fallet. Får jag för upplysnings skull rekommendera försvarsministern att läsa Marinnytt nr 4 från 1976 som har en intressant artikel som visar den utbildning som måste till för att ett förband Spicabåtar skall fungera — oavsett om man har den grundläggande sjökunskapen eller ej. Normalt räknas med att den teoretiska och praktiska utbildningstiden rör sig mellan 10 och 18 månader för att intrimma ett förband Spicabåtar. I pressen har det uppgivits att utbildningstiden skulle vara två år, och det har inte heller förnekats av försvarsministern. Så gör försvarsministern den fantastiska kovändningen att kalla denna utbildning för en marginellt ökad belastning på marinens utbildningsresurser. Jag skall återkomma till det. Får jag bara påminna försvarsministern att på Berga örlogsskolor, som försvarsministern åberopar, och där en del av utbildningen tydligen skall läggas, är befälsbristen mycket stor. Enligt uppgift därifrån har man ytterligt svårt att klara av den utbildning man i dag är ålagd för de värnpliktiga. Försvarsministern försöker ge sken av att det inte är några problem att klara den ”marginellt ökade belastning” som utbildningen av de malaysiska soldaterna skulle innebära. Jag har ställt frågan till försvarsministern, om han mot bakgrund av den redovisade personalsituationen i flottan, som är så markant prekär, ändå prioriterar utbildning av utländsk marin personal. Enligt militära fakta är vakanssituationen för kompaniofficerare i genomsnitt i landet 40 26 och för plutonofficerare 25 26. Det är de två grupper som i första hand kommer i fråga vid en sådan här utbildning. Vid skyddstjänstskolan på Berga örlogskolor finns det 8 kompaniofficerare — 6 av de tjänsterna är vakanta, 2 av dem är besatta. Det är 75 26 vakans. På radarskolan finns det 10 kompaniofficerstjänster — 4 av dem är besatta i dag, 6 är obesatta. 60 26 vakans alltså. På maskinskolan finns det 7 kompaniofficerstjänster — 3 av dem är besatta, 4 är obesatta. En mer än 50-procentig vakans. På artillerioch robotskolan finns det 8 kompaniofficerstjänster — 4 av dem är besatta, 4 obesatta. 50 26 vakans. På Berga är alltså vakansen ännu mycket större än vad den genomsnittligt är för marinen. Vill försvarsministern fortfarande hävda att ”den marginella belastning” som utbildningen av de malaysiska marinsoldaterna skulle innebära i en sådan här vakanssituation skall klaras av marinens egen personal utan att värnpliktsutbildningen skall eftersättas ännu mer än vad den gör i dag? Så till frågan om medbestämmandelagen. Enligt 19 § lagen om medbestämmande har arbetsgivaren informationsskyldigheter till de fackliga organisationerna, och enligt samma lags 11 § skall förhandlingar inledas med de fackliga organisationerna vid förändringar i personalläget innan besluten fattas. Jag citerar medbestämmandelagen, 115: ”Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbetseller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.” Båda dessa paragrafer är tillämpliga på det nu gällande beslutet. Nu försöker försvarsministern gå undan ansvaret för att medbestämmandelagen inte har tillämpats med att säga att principbesluten har fattats innan lagen trädde i kraft. Nej, herr försvarsminister, här gäller inga principbeslut eller utfästelser eller anmälan av förhållanden till tjänstemännen i försvarsdepartementet. Här gäller enbart och allenast de beslut som fattats av den borgerliga regeringen. De besluten fattades den 24 februari 1977, mer än en och halv månad efter det att med bestämmandelagen trädde i kraft. Därtill gäller, vilket försvarsministern måste vara kunnig om, att beslut som fattades 1976 och som återverkar under 1977 självfallet kräver att medbestämmandelagen tillämpas. Självfallet skulle medbestämmandelagen ha tillämpats, och information och förhandlingar med berörda fackliga organisationer ha inletts innan besluten fattades i slutet av februari månad i år. Att i efterhand, som nu har skett, komma till personalorganisationerna för en förhandling om utbildningsplan m.m. är verkligen att åsidosätta medbestämmandelagen. Utbildningen, som nu uppges omfatta 150 marinsoldater i etapper under två år, måste förutsättas inrymma inte bara en grundläggande utbildning med kunskap om fartygen och i att köra båtarna. Teknisk utbildning i navigering, eldledning och luftvärnspjäser uppger försvarsministern också skall ske. Det får vidare förutsättas att förbandsutbildning i taktiskt uppträdande och sjöstrid måste ingå i de grundläggande kunskaper som köparna anser sig behöva ha för att kunna handskas med den materiel de köpt. Härtill skall utbildning ske i skyddstjänst. Jag antar att man får räkna med att utbildningen av dessa 150 sjömän, befäl och tekniker skall ske på engelska, och det kan i och för sig vara nog så jobbigt. Att kalla detta för en begränsad utbildning av utländsk militär personal är minst sagt förunderligt. Försvarsministern säger slutligen att denna s.k. begränsade utbildning inte är oförenlig med våra säkerhetspolitiska mål. Var går då gränsen för den utbildning vi kan tillåta oss för att inte komma över gränsen för våra säkerhetspolitiska mål? Kan vi grundoch krigsutbilda främmande marin personal i svenska farvatten? Kan man inte på allvar ifrågasätta om det verkligen står i överensstämmelse med vad vi själva har angett som den svenska säkerhetspolitikens mål? Nej, herr försvarsminister, ett sådant utbyte tillhör inte en normal rutin i samband med vapenaffärer mellan olika länder. Ja, möjligen mellan de stora vapenexporterande länderna USA, England, Israel och Frankrike, men inte för svensk del. Försvarsministern anför att jämförande prov mellan de franska och svenska torpedbåtarna inte har ägt rum, utan den malaysiska marinens ställningstagande torde grundats på jämförande studier av föreliggande faktaunderlag. Det här verkar om möjligt ännu underligare. Vilket faktaunderlag menar försvarsministern? Det som står i officiella militära försäljningsskrifter eller sådant faktaunderlag som normalt är sekretessbelagt? På något sätt måste ändå den malaysiska marinen ha kunnat ta ställning till kapaciteten hos de svenska Spicabåtarna, och att den knappast kunnat göra det genom att läsa broschyrer är vi väl ändå överens om. Jag tar för gott försvarsministerns ord att malaysiska officerare inte har tjänstgjort på svenska örlogsfartyg. Om jag därmed har formulerat frågan så, att försvarsministern kan glida ur det svar jag ville ha, låt mig då formulera om den Har malaysiska officerare deltagit i övningar eller ombord på Spicabåtar och därmed kunnat skaffa sig kunskaper om de svenska torpedbåtarna? Det är försvarsministerns sak att i sista hand bevaka att utbildningen av svenska värnpliktiga kan ske enligt de beslut som är fattade. Uppenbarligen prioriterar inte försvarsministern en utbildning av svenska värnpliktiga före utbildning av malaysisk marin personal. Om vakanssättningen är så hög som 40 926 för kompaniofficerare och 25 26 för plutonofficerare i genomsnitt inom marinen och väsentligt mycket högre på Berga örlogsskola och om man ändå anser sig kunna klara av s.k. ökad marginell belastning på marinens utbildningsresurser, då är min naturliga fråga: Behövs över huvud taget det antal kompanioch plutonofficerare och regementsofficerare som är angivet? Eller skulle vi kunna skära ned antalet i motsvarande grad som vakanserna visar? Försvarsministern får välja sida. Antingen är vi underbemannade med officerare vid tillsättning av tjänster eller också är vi det inte. Medbestämmandelagen är ny, men både försvarsdepartementet och försvarsstaben känner till hur den lagen skall tillämpas. Ändå har försvarsministern uppenbarligen gjort fel. Beslut om utbildning skulle inte ha fattats av regeringen förrän förhandlingar hade upptagits med personalorganisationerna enligt medbestämmandelagen. Regeringen skulle via statens förhandlingsråd ha tagit upp förhandlingar med berörda personalorganisationer när chefens för marinen ansökan inkom den 7 februari. Detta gäller även för beslut från föregående år som skall gälla under 1977. Min kritik gentemot försvarsministern när det gäller såväl prioriteringen av utbildningsresurserna som tillämpningen av medbestämmandelagen kvarstår. Vems intressen företräder försvarsministern — de svenska värnpliktigas, anställt svenskt befäls eller utländsk marins? Hur skall lagar kunna vinna respekt om inte statsråden följer dem? Har det blivit kutym i den borgerliga regeringen att frångå medbestämmandelagen? Jag upprepar mina frågor: Har malaysiska militärer deltagit i övningar eller ombord på Spicabåtar och därmed kunnat skaffa sig kunskaper om de svenska torpedbåtarna? Vems intressen företräder försvarsministern — svenska värnpliktigas, anställt svenskt befäls eller utländsk marins? Behövs över huvud taget det antal kompanioch plutonofficerare som hävdas för svenskt utbildningsändamål eller kan vi nöja oss med de tjänster som i dag finns besatta?